Radionämnden har beslutat att stoppa lottodragningen i TV-programmet Zick Zack, eftersom det ansågs som ett otillbörligt gynnande av AB Tipstjänst. Detta ställningstagande kan få förödande konsekvenser för andra mycket populära TV-program. Bortsett från att många i och för sig ansåg Zick Zack vara ett dåligt TV-program, så måste förmodligen konsekvensen bli att radionämnden stoppar det av svenska folket mycket uppskattade Tipsextra-programmet med bl.a. inslag av spel på hästar, dvs. V 65, för vad är väl detta program om inte ett gynnande av AB Tipstjänst och AB Trav och Galopp ? Radionämndens ”dom” måste väl i konsekvensens namn betyda att man får visa resultaten, men inte hur det går till att få fram resultaten. Då måste väl detta inte enbart gälla Lotto, utan även fotboll och V 65. Eller...? Det är nämligen uppenbart att både AB Tipstjänst och ATG är starkt intresserade av att deras resp. produkter kan sändas, oftast mer eller mindre Är statsrådet beredd vidta åtgärder med tanke på radionämndens fällning = pellationer av TV-programmet Zick Zack?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder med tanke på radionämndens fällning av TV-programmet Zick Zack. Han har också frågat mig om jag — om radionämnden nu gjort en, enligt reglerna korrekt bedömning då man stoppade Zick Zack — är beredd att informera svenska folket om skillnaden mellan detta program och lördagseftermiddagarnas uppskattade Tipsextra som, enligt Sten Andersson, säkerligen gynnar AB Tipstjänst och AB Trav och Galopp. skall förekomma i företagets sändningar. Detta är den grundläggande bestämmelsen för sändningsverksamheten. På radiooch TV-området finns också ett lagstadgat förbud mot censur, dvs. ett hinder mot förhandsgranskning av det som ett programföretag tänker sända. Radiolagen ställer dock vissa allmänna krav på hur ett företag skall utöva sin sändningsrätt. I övrigt gäller för programföretagen vad som bestäms i avtal mellan regeringen och företaget i fråga. Radionämnden granskar i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med radiolag och avtal. Nämnden har inte några befogenheter att stoppa program utan har endast genom sina utslag en möjlighet att påverka programföretagens bedömningar inför kommande sändningar. Inte heller regeringen har möjlighet eller anledning att kräva att en viss typ av program sänds eller inte sänds. Jag är alltså inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av radionämndens beslut om programmet Zick Zack och skall då inte heller informera svenska folket om skillnaden mellan detta program och Tipsextra.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skulle vilja börja med det sista statsrådet sade, nämligen att han inte vill förklara skillnaden för svenska folket mellan Lottodragningen i Zick Zack och tipsmatcherna i Tipsextra på lördagseftermiddagarna. Jag kan förstå att han inte vill göra det, eftersom det är ett oerhört svårt problem. Många människor utanför detta hus har säkert svårt att begripa det ställningstagande som radionämnden har gjort i ärendet Zick Zack. Under ett tiotal veckor i fjol och i början på detta år kunde de som så ville följa Lottodragningen direkt i Zick Zack. Detta stoppades när radionämnden ansåg att programmet stred emot sed och bruklighet. Då vågade TV-kanalen inte fortsätta att sända detta program. Ett motiv var att det ansågs gynna enskilda företag. Herr talman! När man bedriver verksamhet är det minsta man kan begära att det skall finnas konsekvens. Om man ser på Tipsextra på lördagseftermiddagarna, vem gynnas då om inte AB Tipstjänst och AB Trav och Galopp? Jag är säker på att man inom dessa båda företag ligger och ber på sina bara knän att TV skall direktsända tipsmatcherna och travloppen, eftersom man vet att en direktsändning i TV gynnar omsättningen i de båda företagen. Man kan då säga att man sänder på lördagarna eftersom det finns ett så stort intresse för fotboll hos svenska folket. Det är mycket möjligt. Jag tror att det är ett bra program. Med samma resonemang kan man emellertid säga att det också är ett stort intresse hos delar av svenska folket att kunna följa en Lottodragning direkt i TV. Statsrådet säger vidare att programföretagen inte är tvingade att följa de beslut som har fattats i radionämnden. Av skrivningen i svaret verkar det precis som om de mer eller mindre kan strunta i detta. Under senare år har vi dock sett åtminstone två fall i Göteborg där det fick negativa konsekvenser att man struntade i radionämndens beslut. Jag skulle vilja fråga statsrådet vad som hade hänt om Tipstjänst inte hade finansierat de priser som utgick i Zick Zack till en del ungdomsföreningar och andra organisationer för att stimulera deras mycket behjärtansvärda verksamhet. Hade programmet kunnat fortsätta om detta inte hade hänt? Min sista fråga gäller det fall då en producent och ett programföretag tycker att det han eller företaget vill sända är viktigt för tittarna och för svenska folket. Radionämnden däremot anser kanske att programmet är fel och strider mot lag och avtal. Anser då statsrådet att producenten och programföretaget skall fortsätta att sända programmet, trots att radionämnden tycker motsatsen?
Herr talman! Sten Andersson ställer egentligen frågorna till radionämnden. Poängen med den uppdelning av ansvaret som vi har är just att regeringen inte skall kunna blanda sig i den löpande programverksamheten. För egen del tycker jag att det är en ganska bra ordning. Den möjliggör för oss att ha ett rent förhållande härvidlag och ser till att det inte blir en typ av politisk styrning av vårt radiomedium. När det gäller den jämförelse som Sten Andersson önskade så finns denna på sitt sätt redan gjord av radionämnden, där just programmet Tipsextra har friats. Radionämnden ansåg att sändningen av fotbollsmatcherna och travloppen hade så stort nyhetsoch informationsintresse att det uppvägde gynnandet av de spel som arrangeras av AB Tipstjänst och AB Trav och Galopp. Man ansåg därför inte att programmet stred mot kravet på opartiskhet i radiolagen. Det är således egentligen detta som är svaret på frågan. Radionämnden har gjort sin bedömning. Jag har inte anledning, och inte heller rättighet, att överpröva radionämndens uttalanden i det här stycket. Det är radionämnden som skall göra bedömningen. Jag, liksom förhoppningsvis också Sten Andersson och radioföretagen, respekterar radionämndens beslut, även om vi inte har den formella skyldigheten att betrakta radionämnden som en domstol vars utlåtanden vi är skyldiga att följa.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte har blivit missuppfattad så att statsrådet tror att jag skulle vilja ställa mig bakom ens tanken att riksdag eller regering skulle vara någon överförmyndare, någon censur när det gäller TV-program. Men statsrådet har väl i dag så pass mycket att säga till om att han kan ta initiativ till nya regler, till ny lagstiftning. Även han måste se att den lagstiftning vi i dag har på detta område är full av inkonsekvenser. Det är detta jag tycker att statsrådet borde tänka över något. Statsrådet säger att Tipsextra fick lov att vara kvar därför att det har stort intresse och stort nyhetsvärde. Låt mig nämna några siffror. Svenska folket spelade förra året på V 65 för 32 milj.kr. Man spelade Lotto för 34 miljoner. Alltså bör intresset för dessa båda spelformer bland svenska folket vara lika stort. Där kan man i alla fall inte se någon skillnad. Hur anser statsrådet att en producent eller ett programföretag skall agera om man anser att ett program är viktigt att sända, men radionämnden säger att programmet strider mot gällande regler och avtal? Hur skall en producent i detta fall agera? Statsrådet säger ju att radionämnden inte har rätt att stoppa sändningen av enskilda program.
Herr talman! Om Sten Andersson i Malmö har ambitionen att som riksdagsman vara rådgivare för enskilda producenter vid deras utformning av enskilda TV-program må det vara hänt. Jag vill i varje fall, som ansvarig minister, inte påta mig den uppgiften.

Herr talman! Det vore mig fjärran att ett ögonblick tänka mig att vara rådgivare för enskilda producenter eller enskilda programföretag. Jag tycker att de regler vi har i dag är helt onödiga. Om vi hade fått en uppluckring av TV-monopolet eller om monopolet tagits bort, hade vi sluppit mycket av denna debatt i dag. Debatten är av sådan karaktär att Svensson på gatan inte förstår de regler vi i riksdagen hela tiden skapar och tyvärr även framöver kommer att skapa. Det gäller inte bara denna fråga, utan det gäller även många andra. Det hade varit mycket bättre om vi haft ett regelverk som varit klart och om vi alltså kunnat gå ut och tala om för människorna: Så här är det, så här fungerar det. Jag förstår att statsrådet inte vill eller kan förklara skillnaden mellan Lottodragningen i TV och travloppen i Tipsextra på lördagseftermiddagarna.
Herr talman! Naturligtvis hade livet varit enklare om vi inte hade haft regler för TV-verksamheten. Hade vi inte haft trafikregler, hade domstolarna haft betydligt färre trafikmål att syssla med. Det är alldeles uppenbart. Men trafiken hade fungerat sämre än den gör med ett regelsystem.

Herr talman! Roland Larsson har frågat mig om beslutet om E 4-ans sträckning Norrköping-Lövstad över ett fornlämningsområde föranleder några initiativ från regeringens sida och om beslutet är i linje med de principiella mål som fastlagts för kulturmiljövården. Enligt de uppgifter jag har fått har länsstyrelsen i Östergötlands län, i enlighet med bestämmelserna i väglagen, nyligen avgivit sitt samrådsyttrande till vägverket om arbetsplanen för den aktuella vägen. Det är nu vägverkets uppgift att besluta om fastställelse av planen. Det vore fel av mig att nu föregripa vägverkets ställningstagande. Jag vill emellertid något redogöra för de bakomliggande omständigheterna kring motorvägen. För sträckan Norrköping-Linköping har en motorväg diskuterats sedan 1960-talet. Att en motorväg skulle komma till stånd har legat i kommunens och vägförvaltningens planering sedan 1974. Då redovisades den med erforderliga markreservationer i kommunöversikten för Norrköping. Behovet av en radikalt bättre vägstandard västerut från Prot. 1988/89:75 Norrköping har inte ifrågasatts av någon myndighet. 7 mars 1989 Att riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen nu accepterar att en motorväg dras genom ett område av riksintresse för kulturmiljövården har — enligt vad som uppgivits för mig — sin grund i att alla radikalt annorlunda sträckningar har gjorts omöjliga på grund av den planenliga bebyggelseutvecklingen sedan dess. Dessa alternativ avvisades nämligen på 1960 och 1970-talen som alltför kostsamma och svåra att realisera. Jag uppfattar riksdagens beslut om propositionen om kulturmiljövård som ett uttryck för den ökade vikt samhället lägger vid kulturmiljövården. Vi kan bara spekulera i ett annorlunda utfall av den långsiktiga planeringen, om genomslaget för kravet på att ta till vara kulturmiljön hade varit lika starkt på 1960-talet som det är i dag. Nu har diskussionen om vägens sträckning kommit in i ett sent skede av planeringsprocessen och i princip handlat om hur vägen skall detaljprojekteras, för att ingreppen och skadorna på hällristningar, andra fornlämningar och kulturmiljön i övrigt skall bli så små som möjligt. Dessa diskussioner har medfört justeringar av sträckningen, bl.a. för att undvika direkta ingrepp i hällristningar. Jag har all anledning att utgå från att vägverket, med stöd av de expertsynpunkter som bl.a. riksantikvarieämbetet framfört, gör en mycket noggrann prövning av den nu föreliggande arbetsplanen innan verket fattar beslut om fastställelse. I handläggningen av frågan om arbetsplanen kan det emellertid konstateras, att ett mer samlat underlag med redovisning av konsekvenserna för kulturvärdena av olika detaljprojekteringsalternativ rörande motorvägens avfarter togs fram av vägförvaltningen först i slutet av december förra året på riksantikvarieämbetets begäran. Oavsett om detta eller något annat förfarande i handläggningen påverkat ärendet i sak, är det självklart eftersträvansvärt att konsekvenserna för kulturmiljövården inför en planerad exploatering blir noggrant utredda så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. Jag vill därför i korthet redovisa beredningen av några aktuella frågor som — även om de inte aktualiserats med anledning av ärendet om en motorväg vid Norrköping — kan komma att påverka bl.a. formerna för vägplanering. Regeringen har därefter med anledning av riksdagens behandling av regeringens miljöpolitiska proposition uppdragit åt vägverket att redovisa en utvärdering av denna bestämmelse. Därefter kan ställning tas till frågan om tillståndsprövning av vägbygge enligt miljöskyddslagen . Regeringen har vidare uppdragit åt naturvårdsverket och planoch bostadsverket att i nära samarbete med riksantikvarieämbetet lämna förslag till hur miljökonsekvenser systematiskt kan infogas i den svenska planeringsprocessen. Därmed kommer också behovet av konsekvensanalyser beträffande kulturmiljön att behandlas.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för svaret. Anledningen till att jag interpellerat utbildningsministern i denna fråga är i första hand att jag, med utgångspunkt från den i Östergötland beslutade sträckningen av E 4 förbi Norrköping över ett område med fasta fornlämningar, velat få principiellt klarlagt hur den här typen av frågor skall hanteras med tillräcklig hänsyn till värdefulla historiska minnesmärken. Jag inser naturligtvis, som de flesta, att stort mer än vad som gjorts i det aktuella fallet inte går att göra i ett så pass sent skede, när vägbygget redan praktiskt taget börjat. Å andra sidan har man ju här lyckats sätta tummen på brister i planeringen och den föregående informationen som borde ha kunnat undvikas, i varje fall om ambitionen att bevara denna typ av fasta fornlämningar stått i någorlunda överensstämmelse med intentionerna i den nya lagstiftningen. Det borde ha varit helt möjligt att i ett betydligt tidigare skede, då förutsättningarna för påverkan varit betydligt större, få den typ av debatt som nu i tolfte timmen kommit till stånd i Norrköpingsfallet. Annars torde väl kulturintressena inte kunna få den tyngd de rimligen bör ha, med tanke på de stora kostnader det innebär att göra förändringar när processen redan är så långt framskriden. Det är självklart att det inom många delar av vårt land med rika inslag av fornlämningar inte går att undvika konflikter med den moderna samhällsplaneringen. Bra. informationsunderlag och god framförhållning torde dock kunna minimera dessa konflikter högst avsevärt. Som utbildningsministern påpekade i sitt svar är det tydligen, med tanke på de utredningsuppdrag som regeringen har gett vägverket och kulturminnessidan, möjligt med denna typ av framförhållning. Men till syvende og sidst handlar det naturligtvis om samhällets värdering av immateriella värden framför materiella. När det gäller E 4-ans sträckning vid Norrköping har detta markreservat funnits med i planeringen under ett tjugotal år. Det har under den tiden funnits många tillfällen, bl.a. i samband med de antikvariska myndigheternas prövning, att omvärdera vägens sträckning eller i varje fall göra de justeringar som nu tillkommit i sista minuten. Därför är en intressant fråga hur regeringen anser att man i framtiden skall kunna undvika den här typen av brandkårsutryckningar för att rädda värdefulla fornlämningar som under ett par decenniers förberedelser hela tiden varit väl kända av inblandade parter. I fråga om detta tycker jag att utbildningsministern i alltför hög grad flyttar över ansvaret på vägverket. Det är inte rimligt att förvänta sig att vägverket, med tanke på dess ansvar, skulle gå längre när det gäller att bevaka kulturintressena än de antikvariska myndigheterna har gjort. Jag noterar emellertid med tillfredställelse att det givits uppdrag för att man i framtiden skall kunna undvika att fel begås, och att man därmed i ett tidigare skede i planeringsprocessen kan ta större hänsyn. Den delen av utbildningsministerns svar tar jag ad notam som ett mycket positivt besked. Herr talman! Den mest intressanta frågan för framtiden är naturligtvis hur många av våra flera tusen år gamla kulturminnen som skall få offras på den moderna samhällsplaneringens altare, och hur mycket av tusenåriga värden som skall få vika undan för en enda generations bekvämlighet och önskan att manifestera att den kortaste vägen mellan två punkter är ett rakt streck.

Herr talman! Jag noterar att Roland Larsson och jag är överens om värdet av en ordentlig planeringsprocess. Jag noterar också Roland Larssons konstaterande att regeringen i detta stycke har tillgodosett långtgående önskemål om framförhållning när det gäller en god planering. Kulturmiljövårdsbeslutet som fattades på grundval av en proposition under våren är i detta sammanhang ett avgörande dokument. Roland Larsson frågade mig om det egentligen är bra att göra brandkårsutryckningar. Låt mig då säga följande. Jag är en av dem som tycker att brandkåren är ganska bra att ha när det brinner. Jag är inte en av dem som hävdar att vi skall ha en sådan planeringsprocess att vi på förhand kan avskaffa brandkåren. Jag vill gärna ha den kvar. Det är bra att vi kan göra ingrepp om det trots allt skulle visa sig att det finns saker som många inte tänkt på. Ta inte bort brandkåren därför att vi förnekar eldsvådors existens!

Herr talman! Jag tror att alla som någon gång har passerat Norrköping med bil förstår det stora behov som vi som bor i Norrköping har när det gäller att få E 4 dragen vid sidan av staden. Som både utbildningsministern och Roland Larsson påpekade har denna vägsträckning varit aktuell mycket länge. Men tidigare var inte detta område skyddat som riksintresse. Det blev det inte förrän under 1980-talet, efter att riksantikvarieämbetet 1979-1980 hade gjort en ny fornminnesinventering i området. Det tror jag är en av förklaringarna till att debatten om vägsträckningen kom i gång i ett sådant sent skede. Av denna anledning är detta område redan påverkat av E 4, järnvägen, industrier, kraftledningar, osv. Diskussionen har kommit i gång sent, så sent som under hösten 1988. Socialdemokraterna i Norrköping reagerade snabbt efter att det hade varit flera artiklar i pressen om detta. Socialdemokraterna bjöd in representanter från olika håll och drog i gång en diskussion om huruvida det fanns några möjligheter att åstadkomma förändringar av denna vägsträckning. Studiebesök gjordes också vid dessa hällristningar. Därefter tog länsstyrelsen, på tjänstemannaplanet, initiativ till en revidering av vägsträckningen. Den nya sträckningen innebär att de viktigaste ristningarna kommer att bevaras. Det är speciellt en häll som man har diskuterat mycket. På denna häll finns det 20 bildytor och 16 kommer att förbli intakta. 4 berörs alltså av vägen. Den andra kritiska punkten är trafikplatsen vid Skälv, där det också har gjorts omarbetningar, bl.a. av avfarterna. Vid Skälv är det ett område med skålgropar som påverkas på det sättet att det i fortsättningen kommer att bli svårt för allmänheten att nå detta område. Med dessa förändringar av vägsträckningen blir skadorna på själva fornlämningarna förhållandevis små — 40 ristningar av 6 000 kommer att påverkas av den nya vägsträckningen. Tlikhet med många som engagerat sig i denna fråga anser jag att det är svårt att hitta bra lösningar som tillgodoser allas intressen. Men en viktig slutsats som man kan dra är att E 4-ans nuvarande sträckning är det sämsta alternativet, ur trafiksynpunkt, ur säkerhetssynpunkt och inte minst när det gäller miljöeffekterna. E 4 går i dag rakt igenom staden. Den stryker tätt förbi ett stort bostadsområde, och den går igenom hällristningsområdets södra del, där det finns en mycket trång flaskhals vid Borgs kyrka med trafikstockningar som följd, speciellt under helger. Man kan också konstatera att avgaserna på sikt kommer att påverka dessa ristningar. Det riksintressanta området upptar totalt 520 ha. Av dessa 520 ha kommer 3 0 att tas i anspråk för trafikplatsen, och totalt 5 96 för hela vägområdet med tillfarter. Kommunen och länsstyrelsen har under arbetets gång och vid sina överväganden varit eniga, och samtliga partier har varit helt överens. Länsantikvarien i Östergötland och statsantikvarien i Norrköping har också godkänt detta förslag. Jag tycker att detta bör sägas i debatten i dag.

Herr talman! Som jag sade tidigare var syftet med min interpellation i första hand att få klarlagt hur denna typ av bristfällig handläggning skall kunna undvikas i framtiden. På den punkten tycker jag att jag har fått ett ganska bra svar från utbildningsministern i och med redovisningen av de uppdrag som har givits just i detta syfte. Att det i just detta fall inte går att göra så mycket mer än vad som gjorts är jag fullständigt medveten om. Men det är bra om man i framtiden kan undvika, som det uttrycktes, brandkårsutryckningar. Även om jag delar utbildningsministerns uppfattning om brandkårsutryckningar och brandkåren, måste han medge att utryckningstiden borde kunna förkortas avsevärt, om man vet att en pyroman är på väg att sätta fyr på något. I det här fallet hade uttryckningstiden kunnat förkortas.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att snabbt kunna komma till rätta med problemen med pojkligors framfart. Pär Granstedt har frågat mig om regeringen kommer att se till att polisen i Stockholm får tillräckliga resurser för att klara kampen mot ungdomsvåldet. Han har vidare frågat om jag är beredd att ta initiativ för att säkerställa påföljdsoch behandlingsmöjligheter som gör att gripna ungdomar inte omedelbart återvänder till sin ursprungliga miljö. Slutligen har han frågat om jag är beredd att medverka till att organisationer, som på ideell basis arbetar med den aktuella gruppen ungdomar, får förbättrade resurser. Eftersom Karin Ahrlands och Pär Granstedts interpellationer tar sikte på samma problem besvarar jag dem i ett sammanhang. Låt mig först erinra om att regeringens åtgärder för att komma till rätta med problem av det slag som interpellanterna tar upp nyligen har redovisats för riksdagen. Statsrådet Margot Wallström lämnade i en frågestund i riksdagen den 15 december förra året information om insatser av regeringen för att motverka våld bland ungdomar. Statsrådet Gertrud Sigurdsen besvarade en interpellation i riksdagen den 11 januari i år om sociala åtgärder för vård av vissa unga. Själv besvarade jag den 17 januari 1989 en interpellation om åtgärder mot ungdomsvåldet. Möjligheter att besluta om omhändertagande av ungdomar som begått brott finns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga . Den lagen har de ungas behov som utgångspunkt för regleringen. Vård med stöd av lagen skall ges bl.a. den som är under 18 år, om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom brottslig verksamhet. Även den som fyllt 18 men inte 20 år och befinner sig i en sådan situation kan under vissa förutsättningar beredas vård. Beslut om vård meddelas av länsrätten. Om rättens beslut inte kan avvaktas, får socialnämnden eller, i ännu mer brådskande fall, socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Ett sådant beslut förutsätter att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av lagen. Beslutet förutsätter också att rättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Under dessa förutsättningar är det alltså fullt möjligt att göra omedelbara omhändertaganden. Karin Ahrland har hänvisat till en arbetsgrupp inom Stockholms stad som nyligen har presenterat en rapport med förslag till åtgärder mot ungdomsvåldet i Stockholm. Gruppen menar att LVU inte gör det möjligt att fatta omedelbara beslut om omhändertagande av ungdomar som gör sig skyldiga tillt.ex. våldsbrott och bilstölder. Arbetsgruppen anser att det behövs lagliga möjligheter till snabba omhändertaganden av de mest utsatta ungdomarna. Jag vill i detta sammanhang nämna att socialdepartementet har tagit kontakt med gruppen för att få närmare information om vilka åtgärder gruppen anser behöver vidtas. Som Karin Ahrland vet kan de straffprocessuella tvångsmedlen gripande, anhållande och häktning också komma i fråga. Rent allmänt gäller i de flesta fall att brottsmisstanken skall gälla brott av viss svårhetsgrad. Vidare måste det föreligga grund för ett häktningsbeslut i form av t.ex. risk för fortsatt brottslig verksamhet eller risk för att utredningen av brottet försvåras, om den misstänkte är på fri fot. När det gäller unga finns det en regel som säger att den som är under 18 år inte får häktas, om det inte finns synnerliga skäl för det. Det innebär att utrymmet för denna typ av tvångsmedel är relativt litet när det gäller ungdomar, men att det ändå finns möjligheter att tillgripa sådant tvång i kvalificerade fall. Vår lagstiftning bygger på principen att det är socialtjänsten som skall ha ett övergripande ansvar för ungdomars uppväxtförhållanden. Den skall lämna det skydd och stöd som behövs när det finns risker för en ogynnsam utveckling. Vid behov skall den även svara för vård och fostran utanför hemmet. Socialtjänstens ansvar i detta hänseende är en grundläggande princip som bör värnas och bevaras. Med hänsyn till detta vore det enligt min mening fel att utforma den sociala lagstiftningen för att fylla straffprocessuella syften. Det är viktigt at det inte vidtas förhastade lagstiftningsåtgärder som gör mer skada än nytta. Men det kan förstås finnas brister med det nuvarande regelsystemet. Därför behövs det en översyn av hur socialtjänstens och rättsväsendets verksamheter fungerar i förhållande till varandra och överväganden om hur dessa verksamheter skall kunna samordnas bättre än vad som i dag kanske är fallet. Socialministern har därför i samråd med mig tagit initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp med tjänstemän från våra båda departement som skall studera denna fråga. Jag övergår nu till Pär Granstedts fråga om polisens resurser för att klara kampen mot ungdomsvåldet. Regeringen är uppmärksam på den bekymmersamma personalsituationen inom polisväsendet. I årets budgetproposition konstaterar civilministern att bristen på poliser för närvarande är koncentrerad till polismyndigheterna i Storstockholmsområdet och till några andra myndigheter ute i landet. I syfte att begränsa avgångarna från polisyrket, främja nyrekrytering och effektivisera polisarbetet har regeringen vidtagit en rad olika åtgärder både på kort och på lång sikt. Bl.a. har regeringen i budgetpropositionen föreslagit en kraftigt ökad antagning av polisaspiranter till polishögskolan och påtagliga förstärkningar på utrustningssidan. Regeringen har nyligen beslutat att redan för innevarande budgetår kraftigt förstärka polisens resurser genom att medge att lönemedel för vakanta polistjänster tas i anspråk för administrativa ändamål. Polismyndigheten i Stockholm svarar, i likhet med övriga polismyndigheter, själv för de närmare besluten om hur resurserna skall användas. Därvid har regeringen bl.a. pekat på den nyckelroll som polisen har för att förverkliga statsmakternas satsningar på åtgärder mot unga lagöverträdare. Polisen bör även överlag fördjupa samarbetet med skolan och socialtjänsten. Av årets budgetproposition framgår vidare att polisens brottsförebyggande ansträngningar bör inriktas på ungdomar i riskzonen för kriminalitet. När det slutligen gäller Pär Granstedts fråga om stöd till ideella organisationer som arbetar med antivåldsfrågor får jag hänvisa till regeringens skrivelse 1988/89:70 om ungdomsfrågor. Regeringen understryker där det värde som ligger i att ungdomar själva bildar föreningar för att engagera sig mot våld. För att stödja föreningslivets insatser i detta sammanhang har 8 milj.kr. ur allmänna arvsfonden avsatts för utvecklingsstöd till föreningar som vill nå nya grupper av ungdomar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det var mycket långt och för den som ingenting vet om vår lagstiftning på detta område säkert också innehållsrikt. Men jag ställde inte frågan för att få en redogörelse för dagens lagstiftning, för den kan faktiskt också jag. Tvärtom ställde jag frågan för att få veta om det finns planer på några som helst förändringar. Jag är medveten om att problemen har varit uppe till debatt många gånger tidigare. Jag får nog påpeka att justitieministern och socialministern måste räkna med att det dess värre inte är sista gången i dag heller. Min fråga lydde — det vill jag gärna erinra om: Vilka initiativ avser justitieministern att vidtaga för att snabbt kunna komma till rätta med problemen med pojkligors framfart? Justitieministern och socialministern har enligt svaret tillsatt en arbetsgrupp med tjänstemän som ”skall studera denna fråga”. Jag undrar, herr talman, om inte gruppen skall ha i uppdrag att komma med några förslag. Finns det inga riktlinjer för gruppens arbete? Nu uppehöll sig justitieministern länge vid att socialtjänsten skall ha det övergripande ansvaret och att det vore fel att utforma den sociala lagstiftningen för att fylla straffprocessuella syften. Där tror jag att vi två, justitieministern och jag, är helt ense. Men vi borde också vara eniga om att det uppenbarligen finns brister i dagens system. Jag tror att vi framför allt borde erkänna att samhällets reaktioner på ungdomsbrott fortfarande kommer för sent. Justitieministern säger — jag tror rent parentetiskt — att det behövs en översyn av hur socialtjänstens och rättsväsendets verksamheter fungerar i förhållande till varandra samt överväganden om en bättre samordning. Om det här är förtäckt reklam för justitiedepartementets promemoria om att vi skall avskaffa länsrätterna, vill jag annonsera att jag inte kommer att ställa upp på ett sådant förslag. Jag tror tvärtom att det är farligt att plocka ihop allmänna domstolar och länsrätter, eftersom länsrätterna också har en social funktion, något som de allmänna domstolarna inte har. Herr talman! Departementet har tagit kontakt med den arbetsgrupp i Stockholm som jag nämnde i interpellationen. Jag vill mycket gärna rekommendera justitieministern att själv läsa dess rapport. Det är en alldeles utomordentligt fin rapport — jag skall gärna låna ut mitt exemplar. Gruppen har bl.a. kommit med vissa förslag. Man vill ha snabba ingripanden enligt LVU . Man pekar på att när det inte blir någon reaktion, fungerar inte heller samhället ordentligt. Ungdomar förväntar sig en reaktion. Alla unga som man har talat med har vittnat om det. Målet måste vara — det är vi kanske ense om -— att förhindra att det går så långt att några ingripanden enligt LVU behövs. Det kan vara viktigt att man ingriper snabbt när det börjar hända saker. Man har också föreslagit individuella vårdprogram, och man har även talat om möjligheten att införa ett begränsat skadeståndsansvar för föräldrarna. Detta är några av de förslag som finns i den brandgula rapporten. Det vore mycket bra om justitieministern här ville berätta om sin egen inställning till denna rapport. Herr talman! I dag fick justitieutskottet ett brev från Tyresö gymnasium. Samma brev har tydligen gått till justitieministern. Jag skall bara citera några rader: ”Vi är upprörda och skrämda. Alla människor måste uppmärksammas på hur ungdomsvåldet får allt allvarligare karaktär, starka motkrafter måste sättas in. ——— Det tycks endast vara en liten grupp av ungdomar som svarar för de grövsta våldsdåden och den värsta skadegörelsen. Vi vill emellertid starkt understryka vikten av att de åtgärder som nyligen aviserats från politiskt håll snarast kommer till stånd så att skadegörare och våldsverkare snabbt får erfara att samhället inte tolererar deras handlingar.”

Herr talman! Även jag vill tacka för svaret på interpellationerna om ungdomsvåldet. Det är ett ur flera aspekter stort och växande problem. Vi måste naturligtvis se dessa växande våldstendenser som något av ett underbetyg när det gäller de uppväxtmiljöer som vi har skapat. Särskilt allvarligt bör vi som bor i en storstad som Stockholm se på dessa problem, eftersom de där är särskilt stora. Dessutom är våldet ett allvarligt socialt miljöproblem för alla de människor som känner att de inte vågar röra sig fritt och tryggt i stora delar av staden — åtminstone vissa tider på dygnet. Det är också ett problem eftersom det i sig skapar farliga ungdomsmiljöer. Ofta är bara ett fåtal verkligen aktiva, men det är många andra ungdomar som dras med i de gängbildningar som skapas — och kanske dras in i kriminalitet av olika slag. Det är därför viktigt att vi vidtar åtgärder, och att vi vidtar bättre åtgärder än hittills. Justitieministern pekade på att det har ställts många frågor om våldet. Jag tror att man skall se det som ett uttryck för den oro som vi i riksdagen känner för denna utveckling — kanske också för att svaren hittills inte har varit så tillfredsställande. Tyvärr måste man säga det också om det svar som Karin Ahrland och jag har fått i dag. Det är inte riktigt ägnat att skapa en känsla av att regeringen nu har tagit ett fast tag i problemet och kommer att se till att det händer saker. ENS Jag ställde tre preciserade frågor. Den första frågan gällde polisens resurser. Det har kommit ganska alarmerande uppgifter om hur det är ställt inför den sommar som nu nalkas. Det är bara en eller annan enstaka polisman som kan ägna sig åt det långsiktiga förtroendeskapande arbete som behövs för att man på ett konstruktivt sätt skall kunna lösa en del av de problem som finns i ungdomsgängen. Detta är helt klart otillräckligt. Mycket tyder på att polisens möjligheter denna sommar kommer att vara mindre än förra sommaren, då man faktiskt lyckades uträtta en hel del. Nu kan man läsa i svaret att regeringen har uppmärksammat problemet. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Många andra i denna kammare uppmärksammade problemet för flera år sedan, och de begärde envist att man skulle öka rekryteringen av aspiranter till polishögskolan. Men regeringen och det regerande partiet har lika envist motsatt sig detta. Nu sker denna ökning — och det är på tiden! Men det kommer inte att hjälpa situationen i sommar, utan det kommer att ta tid. Vad tänker regeringen göra för att se till att det åtminstone finns några polisresurser för att på ett mjukt och socialt riktigt sätt kunna hantera problemen inför sommaren? Det kommer då en kommentar som jag har litet svårt att förstå.

Såvitt jag begriper, med mitt lekmannamässiga sinne, är detta ungefär motsatsen till förstärkta resurser för polisen. Men detta kanske innebär att det inte blir fullt så alarmerande som om dessa vakansmedel frusit inne och i stället tillfallit statskassan. Lika svårt är det att få grepp om vad regeringen egentligen tänker göra åt det andra problemet som jag har tagit upp, nämligen att ungdomar i allmänhet bara tas om hand, förhörs och sedan skickas hem. Nästa dag finns de kanske ute i gängen igen. Jag kan inte se att jag har fått något egentligt svar på den frågan. Det tredje frågan gäller stödet till verksamheter som t.ex. Fryshuset, som engagerar sig i ungdomarna på ideell basis. Statsrådet hänvisar till det beslut som har fattats om att ta medel ur allmänna arvsfonden för att ge stöd till organisationer som vill söka sig till nya grupper av ungdomar. Det är ett bra initiativ. Frågan är bara om det kommer att finnas resurser även för de organisationer som redan har en betydande verksamhet bland de ungdomsgrupper som vi här talar om. Kommer också de organisationerna att få påräkna ett stöd, inte bara från regionala myndigheter utan även från staten?
Herr talman! Det gläder mig att Karin Ahrland och jag är överens om att det är i första hand socialtjänstens ansvar att ge stöd och hjälp och vidta åtgärder mot de ungdomar som är i riskzonen eller begår brott. Mot den bakgrunden är jag något förvånad över Karin Ahrlands fortsatta frågor, vilka utgår från Stockholms kommuns rapport och förslag till åtgärder. Också Stockholms kommun har ju i sina förslag haft som utgångspunkt att det är socialtjänsten som har ansvaret för ungdomar under 18 år. Förslagen i rapporten, som jag givetvis, Karin Ahrland, har läst, går ut på att förstärka socialtjänstens möjligheter i olika avseenden. Det är bl.a. fråga om att snabbare kunna ingripa enligt LVU. Som jag sade i mitt svar, har socialdepartementet för avsikt att diskutera med arbetsgruppen för att få veta i vilka avseenden den anser att LVU behöver ändras för att man skall kunna vidta åtgärder tidigare än vad som i dag är fallet. Jag utgår från att det av den redogörelse jag lämnade för tillämpningen av LVU framgick att det i dag finns möjligheter enligt LVU att snabbt vidta åtgärder. Men det är möjligt, som jag också sade, att det kan finnas brister i själva regelsystemet och att det behöver ändras. Arbetet med detta pågår inom socialdepartementet. När det gäller ungdomars behov av reaktioner tror jag vi alla är överens om att varje människa måste få en reaktion när man överträder de normer och regler som vi har i vårt samhälle. Jag utgår också från att Karin Ahrlands uppfattning är att det är inom ramen för socialtjänsten som den reaktionen skall lämnas. Jag är därför något förvånad över att frågorna fortfarande ställs till mig som justitieminister, eftersom detta är en fråga som hör hemma på socialdepartementet. En fråga som Karin Ahrland särskilt tog upp och som också har utgångspunkt i rapporten från Stockholms kommun gäller föräldrarnas skadeståndsansvar. Föräldrarna har redan i dag ett skadeståndsansvar i det avseendet att de ansvarar för skadegörelse som deras barn utför i den utsträckning de kunnat förhindra den. Detta har naturligtvis att göra med vilken ålder barnet har. Ju äldre barnet är, desto större skadeståndsansvar har barnet självt, och ju mindre ansvar kan läggas på föräldrarna. Jag kan lämna information om att det inom ramen för BRÅ:s verksamhet pågår ett arbete med att överväga ändringar av skadeståndslagstiftningen för att se om ändrade regler vad gäller föräldrars skadeståndsansvar skulle vara motiverade och ha en positiv effekt i den riktning vi är överens om. Jag vill i det sammanhanget ändå påpeka att jag är rädd för att den typen av sanktioner mot föräldrarna kan drabba de allra fattigaste värst. Det kan knappast leda till att den skadelidande, oavsett om det är en privatperson eller SL, får några pengar, men det är en tung belastning för en redan hårt drabbad familj. Jag tycker att det här är en fråga som måste övervägas, och arbete med detta pågår inom BRÅ. Pär Granstedt tar upp frågan om polisens verksamhet. Jag lämnade ett svar som utgick från de åtgärder som regeringen har vidtagit. För ytterligare diskussioner i den frågan vill jag kanske ändå hänvisa till civilministern. Låt mig förklara den del i mitt svar som Pär Granstedt inte förstod. Regeringen har givit rikspolisstyrelsen möjlighet att använda lönemedel för administrativa ändamål. För den oinvigde kan det låta egendomligt, men bakgrunden är den att polisens problem i dag är att man har vakanta tjänster. Man har alltså inte möjlighet att besätta dessa tjänster med poliser. Det är förklaringen till att regeringen har förordnat om en större intagning till polisskolorna. För att dessa pengar ändå skall komma polisen till nytta får de alltså användas för annan personal inom polisen som skall avlasta polismännen många av de administrativa göromål som i dag betungar vissa polistjänster. Därigenom skall polismännen få möjlighet att i större utsträckning ägna sig åt de egentliga polisarbetet, och det upplevs av polisen som en resursförstärkning. De organisationer som har statligt stöd i det här arbetet, ungdomsorganisationer och andra, skall givetvis få fortsatt stöd.
Herr talman! Jag tror inte att vi behöver ägna en stor debatt åt frågan om vem som skall ha det största ansvaret. I den frågan är vi helt eniga om att det är socialtjänsten som skall ha det ansvaret när det gäller de unga människorna. Men jag tycker inte att Laila Freivalds behöver vara så förvånad över att man interpellerar landets justitieminister som faktiskt också har ansvar för det här området. Det handlar, herr talman, om gärningar som är straffbelagda och som alla är uppräknade i brottsbalken. Då kan inte justitieministern låta bli att ha en egen åsikt om de här frågorna. Jag noterar att jag inte fick något svar på min fråga om det fanns några direktiv för den arbetsgrupp som arbetar under justitiedepartementet och socialdepartementet. Det tycks heller inte finnas något uppdrag åt den att komma med några nya förslag, och det kan jag bara beklaga. När det gäller skadeståndsansvaret är det på det sättet att varken Laila Freivalds eller jag har någon absolut bestämd uppfattning om huruvida man skall införa ett sådant eller inte. Men frågan har väckts av en mycket ambitiös arbetsgrupp, och den är i varje fall så intressant att den är värd att studera närmare. Det är därför jag har nämnt den här i dag. Jag har nämligen hört många människor säga att de tycker att detta vore ett sätt att påverka föräldrarna till de här barnen. Laila Freivalds säger att sådana här sanktioner kan drabba de fattigaste värst. Det där är ju bara ett utkastat påstående. Det vet vi ingenting om, vad vi vet är att skadegörelse mycket ofta drabbar enskilda människor, både fattiga och rika. Jag noterar att jag heller inte fick något svar på min fråga om justitieministern är beredd att avskaffa länsrätterna, vilka i dag tar upp de sociala målen till prövning. Jag skulle gärna vilja veta litet mer om detta.
Herr talman! Jag konstaterar att justitieministern började debatten med att något antyda att det redan varit väl många frågeoch interpellationsdebatteridet här ämnet. Hon har nu kommit till den punkten att hon uppmanar oss att ställa ytterligare frågor och interpellationer till andra statsråd för att få svar på de frågor som vi vill ha besked om. Jag är efter många år i riksdagen medveten om den uppdelning som finns av arbetet inom regeringen, men jag undrar samtidigt om det inte skulle ligga ett värde i att det fanns så pass mycket samspel mellan regeringens ledamöter att det går att med ert statsråd i kammaren föra en sammanhängande debatt om ett sammanhängande problemområde. Jag tycker att det på något sätt är rimligt att man skall kunna diskutera ungdomsbrottsligheten med justitieministern även om man kommer in på frågan om hur vi skall få tillräckligt många poliser för att åtgärda saken och på frågan om vad man skall göra med ungdomarna efter det att de har blivit gripna. Man skall inte behöva dela upp en sådan fråga på tre olika statsråd i tre olika debatter. Detta är en liten allmän reflexion över det sätt som sådana här frågor skall hanteras på. När det gäller min fråga om polisens resurser förstod jag nog ungefär så mycket som justitieministern här förklarade. Jag kan fortfarande inte riktigt inse att det faktum, att man nu får använda pengar, som var avsedda för polistjänster, till att vidta administrativa åtgärder för att i någon mån lindra konsekvenserna av att man inte kan besätta polistjänsterna av justitieministern beskrivs som en kraftig förstärkning av polisens resurser. Jag tycker uppriktigt sagt att det är att ta i litet väl häftigt. Vad det är fråga om är naturligtvis att lindra konsekvenserna av att man har en alldeles orimlig situation när det gäller vakanser. Låt oss då vara anspråkslösa nog att kunna säga detta. Jag tycker fortfarande att jag inte har fått något svar på min fråga om vad man skall göra för att de här ungdomarna inte snabbt skall komma tillbaka i sin ligaverksamhet. Jag antar att avsikten är att jag skall låta mig nöja med det resonemang som förs om LVU och att man ser på de här frågorna på departementet. Men det här är en så pass allvarlig fråga att jag, precis som Karin Ahrland, menar att det skulle vara högeligen befogat med någon typ av direktiv eller viljeyttring från regeringen. Sedan fick jag höra att stödet till ungdomsorganisationerna fortsätter, och det är naturligtvis bra, men här krävs det förstärkta insatser om vi vill nå förstärkta resultat.
Herr talman! Först vill jag säga till Karin Ahrland att jag beklagar att jag inte svarade på frågan om vilket uppdrag arbetsgruppen har — det var inte med avsikt. Arbetsgruppen har givetvis ett uppdrag, och det är — såsom jag i och för sig sade i mitt svar — att studera hur socialtjänstens och rättsväsendets insatser när det gäller unga som har begått brott lämpligen bör samordnas. Vidare skall gruppen arbeta förutsättningslöst och till hösten 1989 presentera förslag till lämpliga lösningar. När det gäller länsrätterna var Karin Ahrlands direkta fråga om jag har för avsikt att avskaffa dem. Som Karin Ahrland vet har justitiedepartementet nyligen remitterat en promemoria, som kallas en idéskiss, där det sker en total. översyn av domstolsorganisationen. I den idéskissen finns också länsrätterna med, och i det skissartade förslag som skall vara ett underlag för en bred och förutsättningslös diskussion nämns möjligheten att länsrätterna skall försvinna. Mot bakgrund av att vi har tagit detta initiativ till en bred och förutsättningslös diskussion om domstolarnas framtid är jag givetvis inte beredd att i dag ha någon bestämd uppfattning i frågan. Då skulle hela det arbete som har igångsatts med hjälp av denna idéskiss vara förfelat. Jag är beredd att lyssna på de svar och de diskussioner som kommer som en konsekvens av denna idéskiss, för att därefter ta ställning till vilka förändringar i domstolsväsendet som bör göras. Till Pär Granstedt vill jag säga att jag tycker det borde vara ganska tydligt att regeringen också anser att det är värdefullt att en minister kan delta i en debatt kring ett övergripande ämne som ungdomsvåldet. Det är också skälet till att jag i dag har besvarat frågor som hör hemma inte bara på mitt departement utan även på två andra departement. Det har jag gjort tidigare också, och det ämnar jag fortsätta med. Mitt påpekande gällde bara att Pär Granstedt, om han ansåg att det svar jag lämnade inte var till fyllest och han var ute efter mera ingående, detaljerade uppgifter kring polisarbetet, skulle ta upp en närmare diskussion med polisministern. När det gäller att vidta åtgärder mot unga brottslingar får jag av Pär Granstedts inlägg nästan intrycket att det i dag icke sker några ingripanden, att ungdomar som tas för brottslighet omedelbart släpps ut på gatan igen och att inga åtgärder vidtas. Låt mig mot den bakgrunden bara nämna några siffror för 1987 vad gäller ungdomar mellan 15 och 18 år. Totalt gjordes ingripanden mot närmare 15 000 ungdomar i detta land. Flertalet av dem — över 7 000 —- dömdes att betala böter. För över 6 000 ungdomar blev det rättslig prövning i den meningen att åklagare var inblandad och tog ställning till åtalsunderlåtelse. Närmare 600 överlämnades genom dom till vård enligt socialtjänstlagen. 16 ungdomar dömdes till fängelse och 107 till skyddstillsyn, medan 190 fick villkorlig dom. Systemet är inte perfekt. Det finns ett problem, och det är det problemet som vi arbetar med. Vad gäller lagstiftningsarbete har regeringen tagit initiativ i syfte att överväga om det behövs ändringar i rättssystemet för att göra det möjligt för de myndigheter — i första hand de sociala myndigheterna —- som är involverade i och arbetar med detta problem att arbeta på ett effektivt sätt.

Herr talman! Nu börjar det i alla fall bli något bättre. Det var ju väl att denna arbetsgrupp har någon form av direktiv — det är någonting som det är väsentligt att få veta i svaret på en interpellation av den typ som jag har framställt. Jag vill bara göra det tillägget att jag inte tycker att gruppen skall behöva arbeta så länge som till hösten 1989, för vad göras skall är till stora delar allaredan gjort. Det går bra att läsa den utomordentliga rapporten från Stockholms stad, där man bör få ganska många goda idéer. När det gäller länsrätterna vet jag också att det är fråga om en idéskiss— jag har studerat den många gånger. Jag tycker i och för sig att det är väl så förståndigt att sätta i gång med en bred och förutsättningslös diskussion, som justitieministern sade. Jag kan bara med glädje notera att justitieministern tydligen inte helt står bakom förslaget i denna förutsättningslösa promemoria om att avskaffa länsrätterna. Den debatt som har uppstått handlar också mycket om rätten att överklaga skattemål. Det kan jag förstå. Men jag vill påpeka att det är väl så viktigt att komma ihåg att socialtjänstärenden inte skall gå till de allmänna domstolarna och att det är just av den anledningen det finns länsrätter, som vi bör slå vakt om, för att inte alla dessa ungdomar, som man skall ingripa mot med socialtjänstlagen, skall hamna inför allmän domstol så snabbt.
Herr talman! När det först gäller polisresurserna sätter jag naturligtvis värde på att justitieministern är beredd att diskutera frågan. Men jag konstaterar ändå att jag inte har fått något egentligt besked om vilka möjligheter regeringen bedömer att det finns att se till att de polisiära resurserna i Stockholm inför den kommande sommaren i varje fall inte är sämre än förra sommaren. Det är naturligtvis tacknämligt att de medel kan användas som blir över när det inte är möjligt att rekrytera poliser för att åtminstone lasta av polisen en del administrativa uppgifter. Det löser ändå inte det kärnproblem som jag tar upp i min interpellation, nämligen att det bara finns en eller annan enstaka polisman som kan ägna sig åt den viktiga uppgiften att få kontakter i ungdomsgängen och försöka hitta de ungdomar som måste tas om hand särskilt för att nya våldsvågor skall kunna förhindras. Detta kommer inte att fungera om det inte går att få flera poliser till Stockholm ganska snabbt. Vad regeringen skulle kunna tänkas göra för att åstadkomma detta är jag fortfarande totalt okunnig om efter denna debatt, och det är synd. När det sedan gäller påföljder för eller omhändertagande av ungdomar är det självfallet många som blir gripna, men det problem som har påpekats för polisen är att man ofta inte kan göra mycket annat än att förhöra dem litet och sedan skjutsa hem dem. Den sifferserie som justitieministern läste upp illustrerade just detta, om jag uppfattade den rätt i hastigheten. Det gjordes förfärligt många ingripanden, men det var förhållandevis få som blev föremål för vårdinsatser av något slag. I många fall vidtas det inte alls några egentliga åtgärder. I en hel del mycket allvarliga fall försöker man vidta åtgärder, men då visar det sig att det inte finns några institutioner som förmår att ta hand om dessa ungdomar, de s.k. värstingarna, som ganska snabbt gör sig omöjliga i de miljöer där de placeras. Slutbilden är trots allt en betydande handfallenhet. Man kan gripa ungdomar i akuta situationer, men man kan inte ge dem en vård och ett omhändertagande som gör att de dels kan hållas skilda från de miljöer som de bör vara borta från, dels kan påbörja en väg bort från våld och kriminalitet.
Herr talman! Jag vill bara säga till Pär Granstedt att jag reagerar mot den bild som han målar upp av ungdomar som inte får någon hjälp eller något stöd och som inte blir omhändertagna, mot bakgrund av att jag vet i vilken omfattning sociala myndigheter ambitiöst arbetar med ungdomar som har problem. Likafullt finns det ungdomar som man inte har klarat av, och ingen känner bättre till problemen i samband med detta än de sociala myndigheterna. Det är också de som kan hitta lösningarna för att utveckla sina metoder och erbjuda ytterligare alternativ till att omhänderta ungdomar som är så svåra att de metoder som har använts tidigare inte har räckt till. Vad regeringen i det sammanhanget kan göra är att se över regelsystemet och undersöka om det finns något ytterligare som kan göras där. Men jag tror att vi alla är överens om att det egentligen inte är här bristen finns, utan det är fråga om att utveckla de metoder som de sociala myndigheterna måste tillgripa. I ytterligare ett avseende kan regeringen göra någonting. Den åtgärden har vidtagits. Det är att se över statsbidragssystemet för de s.k. § 12-hemmen. Det är de som får ta hand om de särskilt svåra ungdomarna.

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Sten Anderssons i Malmö interpellation om likhet inför lagen. Anledningen är att Sten Andersson är förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Jag har kommit överens med Sten Andersson om att interpellationen skall besvaras fredagen den 10 mars.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig om jag vill verka för att transplantationer inte företas utan donatorers uttryckliga medgivanden. Carl Frick hänvisar till att det i massmedier förekommit uppgifter om att benmärg tas från utvecklingsstörda utan att de gett eller kunnat ge sitt medgivande. material under vissa förutsättningar tas från en levande eller avliden person för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan person. Jag begränsar mitt svar till transplantationsingrepp på levande donatorer. På levande givare får ingrepp göras om givaren skriftligen har samtyckt till det. För den som inte fyllt 18 år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag saknar förmåga att lämna skriftligt samtycke gäller en särskild ordning. I dessa fall får ingrepp göras bara om medicinska skäl påkallar att biologiskt material tas för transplantation. Det fordras då tillstånd från socialstyrelsen för att göra ingreppet. Innan socialstyrelsen fattar sitt beslut skall vårdnadshavare beträffande den som är underårig och god man eller förvaltare beträffande den som lider av psykisk abnormitet ges tillfälle att yttra sig. Slutligen heter det i transplantationslagen att ingrepp inte får företas mot givarens vilja. Socialstyrelsen ger tillstånd till mellan 20 och 30 ingrepp av det här slaget varje år. I så gott som samtliga fall gäller det barn som donerar frisk benmärg till ett syskon som har drabbats av leukemi. Därvid har alltså föräldrar medgett att benmärg tas från ett av deras barn för att ges till ett svårt sjukt syskon. I ett enda fall sedan lagen trädde i kraft år 1976 har tillståndet avsett en utvecklingsstörd, i det fallet en vuxen. Även då gällde det donation till ett syskon som fått leukemi, varvid medgivande inhämtades från en god man. Transplantationsutredningen gör för närvarande en översyn av transplantationslagen. I uppdraget ingår att överväga hur samtycke till donation av organ skall lämnas när donatorn är minderårig eller annars inte har full rättslig handlingsförmåga. Jag har erfarit att transplantationsutredningen kommer att lämna ett delbetänkande under år 1989 som bl.a. tar upp reglerna för samtycke. Jag finner därför ingen anledning att nu vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag får tacka socialministern så mycket för svaret. Det är ett svar som inte lugnar mig i särskilt stor utsträckning. Det är intressant att titta på delar av det här svaret. Ett stycke börjar: ”På levande givare får ingrepp göras om givaren skriftligen har samtyckt till det.” Sedan kommer ett långt avsnitt om alla undantag, varefter stycket avslutas med: ”Slutligen heter det i transplantationslagen att ingrepp inte får företas mot givarens vilja.” Men uppenbarligen tar man vävnader från människor som inte kan uttrycka sin vilja, och det tycker jag är mycket oroväckande. Vi är på väg in i ett utpräglat nyttosamhälle, där det börjar bli så att vi alla skall kunna vara nyttiga i nästan alla skeden av vårt liv. Vi har läst om hur aborterade foster kan användas dels till hudkrämer, dels till mediciner av olika slag. Vi har nu fått del av det faktum att också utvecklingsstörda skall kunna vara nyttiga genom att det blir möjligt att ta vävnader från dem utan deras medgivande. Organtransplantationer utförs också utan donatorers uttryckliga medgivande. Från strängt etiska och moraliska aspekter kan det inte vara rimligt att vävnader tas från någon utan hans eller hennes medgivande. När det gäller utvecklingsstörda, som — vilket det heter — inte har full rättslig handlingsför måga, blir det utomordentligt stötande att man gör på det här sättet. Socialministern tar ganska lätt på frågan och hänvisar till en pågående utredning. Jag hade faktiskt önskat att socialministern skulle ha tagit bestämt avstånd från hanteringen och sagt att så här får det absolut inte gå till. Vi måste någonstans sätta upp gränser för denna nyttoprincip och inse att inga medborgare skall få försättas i sådana här situationer eller behöva utsättas för sådana här frågor, annars åsidosätter vi faktiskt i hög grad människovärdet. Sker inte denna gränsdragning är vi på väg in i en otäck utveckling, som jag personligen är bestämt emot. Vi har sett hur sådana frågor har behandlats under andra skeden i Europa, då det har funnits diktaturer. Vi ser också de möjligheter som modern genteknik leder till, att forskare kan manipulera med livet på ett sätt som i längden är ganska otäckt. Därför tycker jag att det hade varit klädsamt om socialministern hade tagit lite mer allvarligt på frågan. Jag tycker att den här frågan är fruktansvärt svår och tung. Men man måste hela tiden utgå från människors egen fria vilja och inte förutsätta att människor går med på nästan vad som helst. Om ett människoliv måste räddas genom transplantation, måste man finna sig i att fråga människor som kan säga ja eller nej innan organ eller vävnader tas.
Herr talman! Naturligtvis tar varken socialministern eller regeringen som helhet lätt på de här frågorna. Det är därför transplantationsutredningen har tillsatts. Den skall göra en genomlysning av hela det här, som Carl Frick och jag tydligen är överens om, ganska svåra problemet och ta fram förslag till vilka regler som i framtiden skall gälla när det är fråga om att genomföra transplantationer. Det är alltså inte någon som tar lätt på detta.

I de fallen finns det, enligt min mening, en ganska betryggande procedur för att inte några övergrepp skall kunna ske. Det är klart att även den regeln skall diskuteras. Därför är ett av de uppdrag som transplantationsutredningen har att se över just den paragraf som ger stöd för det nuvarande förfaringssättet. Jag tror inte att man skall överdriva konsekvenserna av detta. Enligt de uppgifter som jag har till förfogande har det genomförts ca 20 000 benmärgstransplantationer på barn och vuxna, men hittills har inga komplikationer för donatorn rapporterats enligt det material som finns. Det gör, tycker jag, att det inte låter som om det just på det här området skulle vara så stor fara. Dessutom menar jag som lekman, och det är vi båda i det här fallet, att det måste vara skillnad mellan att använda organ som återbildas och att använda organ som inte återbildas. Här är det fråga om organ som återbildas.
Herr talman! Frågan är mycket svår. Jag tycker att den grundläggande principen måste vara frivilligheten, att man av fri vilja avstår från sina vävnader. Även om det rör sig om ett relativt fåtal fall varje år — 20-30 fall Prot. 1988/89:75 sägs det i interpellationssvaret — så spelar det ingen roll; ett enda fall är i 7 mars 1989 grunden ett för mycket, eftersom man därmed har stadfäst en princip där man bryter mot människans fria vilja. Man frågar inte ens vederbörande om han eller hon vill gå med på detta. Ännu allvarligare är det enligt min mening att man gör sådana ingrepp på utvecklingsstörda, som inte har en chans att över huvud taget uttrycka sin vilja, och att ingrepp i sådana fall skall ske efter ett administrativt förfarande. Jag tycker att det är dåligt av samhället att använda sig av sådana metoder. Självfallet skall man göra allt för att rädda liv, men det måste naturligtvis ske under former som är långsiktigt etiskt och moraliskt försvarbara. Därför hade det varit bra om socialministern hade sagt att man, in till dess att transplantationsutredningen framlagt sitt betänkande och sina förslag och det har behandlats, får finna sig i att dessa transplantationer utförs från människor som kan uttrycka sin vilja och att man inte fortsätter med en metod som etiskt sett är utomordentligt diskutabel. Jag tror att det är viktigt att vi i det svenska samhället på allvar diskuterar djupt etiska frågor och inte ser allting ur ren nyttosynpunkt. Det ligger en svår problematik i detta, och det är en farlig utveckling att alltid se allting ur nyttosynpunkt och penningsynpunkt. Det finns faktiskt frågor och områden som går långt därutöver. Detta är ett sådant område, och jag tycker att man här skall inta en ytterligt restriktiv hållning. Tack för ordet!
Herr talman! Vi är överens om att man skall ha en restriktiv hållning, men för att inte inlägg av det slag som Carl Frick gör här i debatten och även en del artiklar som har varit publicerade i tidningarna skall skapa en omotiverad oro bör det påpekas att det som Carl Frick talar om här skett i ett enda fall sedan lagen tillkom år 1975. Det tycker jag inte kan bilda grund för att påstå att nyttosynpunkterna här drivs på ett olyckligt sätt. Om man sedan går vidare och säger att sådana här ingrepp inte får ske i något fall och att detta har skett efter beslut på rent administrativ väg, ligger det ju i nästa steg en ganska allvarlig kritik mot de föräldrar som har medgivit sådana här benmärgsöverföringar mellan syskon. Den aspekten tycker jag att Carl Frick också skall väga in i sin diskussion.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten för fem veckor sedan konstaterade jag att efterkrigstidens kraftmätning mellan kapitalism och kommunism nu är avgjord till kapitalismens fördel. Det var inte utan en viss bävan jag sade detta — inte därför att det inte skulle vara sant, utan därför att uttalandet kunde tänkas framkalla reflexmässiga fördömanden. Det måste ses som ett utslag av ändrad tidsanda att mitt positiva omnämnande av kapitalismen inte väckte någon uppståndelse. Senare har ju t.o.m. den socialdemokratiske finansministern i en ideologisk artikel skrivit: ”Det är definitivt missvisande att beskriva kapitalismen som upphovet till allt elände och alla orättvisor, medan den offentliga sektorn beskrivs som en perfekt fungerande idyll. —-—- På det globala planet har som bekant marknadsekonomin vunnit en total seger över sitt enda kända alternativ, planhushållning.” Om jag med mitt uttalande bidrog till att framkalla denna bekännelse, har djärvheten fått sin belöning. När Kjell-Olof Feldt nu reser till Sovjetunionen, får han tillfälle att diskutera perestrojkan i båda länderna. Kännetecknande för den ekonomiska utvecklingen i västvärlden är att medan den aldrig förmådde leva upp till prognoserna under det av keynesiansk efterfrågestyrning präglade 1970-talet, är det nu lika mycket en regel att förväntningarna överträffas. Det förefaller som om marknadsekonomins stärkta ställning ger en större växtkraft än vad ekonomiska samband från tidigare perioder ger bedömarna anledning att tro. Liksom efter förra årsskiftet förefaller nu de ekonomiska utsikterna snarast bättre än väntat. Den länge förutsedda konjunkturnedgången tycks dröja, och mycket talar för att vi kan se fram emot ytterligare ett år av, om inte snabb, så dock god tillväxt i vår omvärld. Den viktigaste förklaringen till att de starka svängningarna från förr uteblivit är att regeringarna i allmänhet undviker snabba finanspolitiska ingrepp och i stället lärt sig att utnyttja de penningpolitiska medlen. Efter börskraschen hösten 1987 spädde centralbankerna snabbt på likviditeten, varigenom aktiviteten kunde hållas uppe. När nu tendenser till överhettning framträder möts dessa med penningpolitisk åtstramning. Eftersom inflationstakten i utgångsläget inte är särskilt hög, behöver en ränteuppgång inte medföra att konjunkturen bryter nacken av sig. De mångomtalade obalanserna i framför allt USA:s ekonomi håller långsamt på att utfyllas, och risken för finansiell oro är snarast mindre än tidigare. I Sverige går däremot inte alltid nyheterna åt rätt håll. Underskottet i bytesbalansen 1988 har visat sig vara avsevärt större än vad som sägs i finansplanen. Finansutskottets socialdemokrater noterar uppgången från drygt 10 till nära 14 miljarder i brist, men drar inte den egentligen ofrånkomliga slutsatsen att underskottsproblemen inför innevarande och nästa år därmed är betydligt större än vad finansministern medgett. Vidare steg priserna i januari med hela 1,3 20, vilket höjde inflationstakten på årsbasis till närmare 7 Ze. Påfallande är att bakom detta inflationsryck låg framför allt politiskt bestämda prishöjningar av olika slag, och flera sådana är på väg. Tänk bara vilket genomslag det blir av en breddning av momsen och den höjning av energipriserna som följer i kärnkraftsavvecklingens spår! Inflationsbeskedet från januari kan inte undgå att komplicera lönerörelsen. Nu kan det naturligtvis hävdas att årets blivande avtal på den enskilda sektorn inte spelar så stor roll. I ett läge där antalet lediga platser är nästan lika stort som antalet öppet arbetslösa kommer det man lyckats hålla borta från avtalen att dyka upp som löneglidning i alla fall. Bland statstjänstemännen är anspråken högt uppskruvade, och när socialdemokraterna i finansutskottet överger utgiftsramen för lönekostnadsökningar, kan det inte undgå att reta deras aptit. Herr talman! Utmärkande för regeringens politik — framför allt efter höstens val — är skillnaden mellan ord och handling. Detta präglar även budgetpropositionen. Antingen föreslås inget konkret, eller också läggs det fram förslag som går rakt emot vad man har sagt. Hanteringen av utgiftsramen innebär en tredje handlingsmodell. Detta var faktiskt ett konkret förslag som gick i rätt riktning, men det har man nu tagit tillbaka. Även i andra hänseenden är regeringens budgetförslag ett ofullgånget dokument. Viktiga frågor är utelämnade eller uppskjutna till kompletteringspropositionen. Inget sägs om inkomstskatterna för nästa år. De kommunalekonomiska besluten får anstå till juni med åtföljande problem för kommunernas planering, och antydda förändringar i socialförsäkringssystemen och den offentliga sektorn presenteras först senare. Detta sätt att förvandla budgetpropositionen till en preliminär och föga förpliktande redovisning skapar problem för oppositionen av rent konstitutionell karaktär. Den allmänna motionstiden i januari är den enda period under året då vi har rätt att lägga fram förslag i riksdagen, som inte tar sin utgångspunkt i en proposition. Inför risken att regeringen inte återkommer tvingas vi att redovisa våra alternativ långt innan regeringens slutliga budgetförslag ännu kan skönjas. Frågan om den statliga inkomstskatten för 1990 är ett belysande exempel. Vi moderater har länge förordat en rejäl marginalskattereform i tre steg. När vii januari motionerade om en sänkning av marginalskatterna nästa år med 7 procentenheter vid inkomster från 85 000 kr. och uppåt, var det för att snabbt få i gång de dynamiska effekter som ökar tillväxten. Men det var också ett sista försök att dämpa lönekostnadsstegringen på det egentligen enda sätt som står till buds i dagens rekryteringsläge. Budgetpropositionen innehöll som sagt ingenting på denna punkt. Men nu förljuds det att finansministern lovat LO en marginalskattesänkning med 3 procentenheter. Det är samma grepp som vi moderater förordat. Men det är för litet, och alldeles för sent. Hela förfaringssättet är dessutom utmanande mot riksdagen, där beslutet ändå till slut skall fattas. Är finansministern beredd att här och nu redovisa det förslag beträffande den statliga inkomstskatten nästa år som han borde ha presenterat redan i budgetpropositionen och som han sägs i hemlighet ha informerat LO om? Budgetförslagets preliminära karaktär framgår också när man analyserar det så omskrutna budgetöverskottet på 400 milj.kr. Det framstår ju inte som så märkligt med hänsyn till att överskottet för det nu pågående budgetåret bedöms bli nära 10 miljarder. Men dessutom kan det konstateras, att vad vi säkert vet om saldot för nästa år är att det inte blir just 400 miljoner, utan med stor sannolikhet betydligt större. Nyligen har riksbanken meddelat att man för 1988 levererar in åtskilliga miljarder mer än förutsett i vinst till statskassan. Dessutom pekar i dag alla tecken mot att en snabbare ökning av löner och privat konsumtion än vad som antagits kommer att höja statens intäkter av inkomstoch konsumtionsbeskattningen. Men är det då inte bra med stora budgetöverskott? Det var ju inte länge sedan vi var så bekymrade över underskotten i statens finanser. Nej, erfarenheten visar att länder med stora budgetöverskott inte är problemfria — snarare tvärtom. Bland OECD-länderna råder denna situation i — förutom Sverige — Norge, Danmark och Storbritannien. Gemensamt för oss alla är att vi har problem med såväl inflation som bytesbalans. Det förefaller som om den överbeskattning som ligger bakom överskotten framkallar en motsva rande neddragning av det privata sparandet. I Sverige är detta som bekant sedan flera år tillbaka en bra bit under noll. Frågan om finanspolitikens utformning verkar alltmer komma att gälla sparandets fördelning mellan den offentliga och den enskilda sektorn. Regeringen har uttalat sig för ett bestående offentligt sparandeöverskott. Från LO:s sida kommer täta propåer om nya fondkonstruktioner och om ändrade regler för t.ex. AP-fondens placeringspolitik. Detta pekar rakt i riktning mot den överföring av produktionsmedlen till staten som finansministern så klokt i sin Tiden-artikel har tagit avstånd ifrån. Häromdagen varnade AP-fondens chef Krister Wickman för tanken på köp av svenska aktier, eftersom detta skulle innebära ”en socialisering av näringslivet”. Det skulle vara välgörande om finansministern ville uttala sitt stöd för sin gamla statsrådskollega på denna punkt! Men, invänder någon, ett budgetöverskott kan ju också användas till att amortera ner statsskulden. Skulle det inte vara skönt att slippa stora ränteutgifter i framtiden? Jag förstår att det kan låta lockande. Men tanken bygger på en falsk analogi med en familjs ekonomi, och inte ens för ett hushåll behöver åtgärden vara särskilt klok. Den kan liknas vid att man säljer sitt hus, använder intäkten för att betala tillbaka lånen och sedan skaffar sig en betydligt mera blygsam bostad bara för att leva skuldfri. I ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det inte vara förnuftigt att låta medborgarna betala högre skatter än nödvändigt i exempelvis tio år mot löfte om att de, när sedan statsskulden är betald, skall få en kraftig skattesänkning. Den rationelle medborgaren skulle anpassa sig till detta genom att låna för att tidigarelägga sin konsumtion i avvaktan på skattesänkningen. Vi får alltså just den kompensation av ett offentligt överskottssparande med en nedgång av det privata sparandet som jag förut talade om. Men ett ännu mer rationellt sätt att hantera en sådan situation är att medborgarna, i stället för att förutse skattesänkningar om ett antal år, drar slutsatsen att det blir ökade offentliga utgifter. All erfarenhet säger att när politiker råkar få ett inkomstöverskott, bränner pengarna i fickorna, och det blir en tävlan om vilka favoritprojekt som först skall genomföras. Och i stället för en planerad bantning av statsskulden får vi en kraftig prisstegring, som visserligen i sig reducerar statsskuldens reala storlek men på ett godtyckligt sätt, där oönskade omfördelningseffekter uppstår bland medborgarna. Herr talman! Detta är en viktig del av förklaringen till att vi moderater avvisar en finanspolitisk åtstramning genom skattehöjningar. När nu det tidigare budgetunderskottet fyllts ut, bör finanspolitiken i stället ges en långsiktig inriktning. Målet skall vara att den offentliga sektorns finansiella sparande hålls i balans sett över en konjunkturcykel, medan nettosparandet sker i enskild regi. Finanspolitiken får då främst en strukturpolitisk roll med inriktning på skattelättnader och avreglering. Stramheten utvecklas på utgiftssidan, så att utrymme skapas för en expansion i den enskilda sektorn. Uppgiften att genomföra kortsiktiga justeringar av stabiliseringspolitiken åvilar i stället penningpolitiken. Inom de ramar som sätts av målet om en fast växelkurs gäller det då att påverka likviditet och räntenivå så att inflation och arbetslöshet hålls nere. Eftersom ränteutvecklingen i hög grad styrs av marknadskrafter, blir förändringar av penningmängden genom marknads operationer det främsta instrumentet. Penningpolitiska åtgärder får effekt betydligt snabbare än finanspolitiska ingrepp, vilket minskar risken för felaktig tidsanpassning. Men fördelen med att i stabiliseringspolitiken lägga tyngdpunkten på penningpolitiken är inte bara det snabbare genomslaget. Grundläggande är att inflationen är ett monetärt fenomen, medan finanspolitiken främst rör sådana strukturella frågor som fördelningen mellan enskild och kollektiv konsumtion och mellan privat och offentligt sparande. Dessa synpunkter på avvägningen mellan finansoch penningpolitik har vi moderater utvecklat i vår partimotion. Finansutskottets socialdemokrater avfärdar dem genom att felaktigt påstå att vi utesluter finanspolitiska åtgärder även vid allvarliga störningar på ekonomins efterfrågesida. Men resonemanget gäller de justeringar som kan behövas när statsfinanserna är i balans och världsekonomin utvecklas väl. Det skulle vara intressant att höra om finansministern bekänner sig som finanspolitisk aktivist i den situationen. Med den vikt vi moderater fäster vid ett ökat hushållssparande kan det förefalla egendomligt att vi är kritiska till allemanssparandet hos riksgäldskontoret. Men enligt vår mening bör statsupplåningen befrias från rollen som sparfrämjare och stimulansen av hushållssparandet i stället ges en mera generell utformning. Som upplåningsform för staten har nämligen allemanssparandet flera nackdelar. Dess omfattning bestäms inom politiskt givna ramar av spararna/långivarna och står alltså utanför riksgäldskontorets kontroll. Kostnaden är hög, trots att inlåningen inte är bunden, vilket skapar osäkerhet inför den kommande skattereformen, som kan framkalla en hög uttagsfrekvens. Allemanssparandet hos riksgäldskontoret infördes i en tid då staten hade ett stort sparandeunderskott och näringslivet ovanligt nog ett överskott, varför hushållens sparande borde kanaliseras till statsskulden. Det var då rationellt att lyfta ut såväl inlåning som statsobligationer från bankernas balansräkningar och låta hushållen placera sina sparmedel direkt hos riksgäldskontoret. Men i dagsläget, när det offentliga sparandet visar ett stort överskott och de ickefinansiella företagen till följd av ökade investeringar har ett negativt sparande, borde det skattegynnade hushållssparandet i stället styras till näringslivet. Samtidigt som allemanssparandet avvecklas som statlig upplåningsform är det därför angeläget att stödja sparande i allemansfond liksom att stimulera långsiktigt bundet sparande i bank och försäkring, varifrån medlen kan kanaliseras till produktiva investeringar i näringslivet. Det råder bred enighet om att staten inte skall nettolåna i utlandet. Men det kan inte vara rimligt att riksgäldskontoret i en tid av växande bytesunderskott skall amortera ned statens utlandsskuld. Detta medför nämligen en avsevärd höjning av statens upplåningskostnader. I stället för att låna kort utomlands till exempelvis 6 76 får man betala 5 procentenheter mer för inhemsk upplåning mot statsskuldväxlar, vilka köps av svenska företag som kan låna utomlands och tillgodogöra sig mellanskillnaden. I en tid av växande bytesunderskott måste under alla omständigheter utlandsskulden växa. Vad som nu sker är att den privatiseras, med växande upplåningskostnader för staten som följd, så länge vi inte devalverar. Och det skall vi ju inte göra, eller hur, finansministern? Problemet blir naturligtvis mindre när valutaregleringen nu avskaffas. Det är en sann glädje för mig, som drivit denna fråga sedan början av 1980-talet, att ha en enig skrivning med utskottets socialdemokrater så när som på ett stycke som gäller takten i avregleringen. Vi moderater vidhåller vår uppfattning att återstoden av valutaregleringen bör avskaffas i ett slag. En successiv avveckling efter ett okänt tidsschema kommer endast att skapa osäkerhet och spekulation på olika marknader. Frågan om skattekontroll får inte tas till intäkt för särbestämmelser som avviker från vad som gäller i andra länder. Det kan noteras att avskaffandet av valutaregleringen i Danmark, som också är ett högskatteland, inte medfört något märkbart kapitalutflöde. Målsättningen bör vara att valutaregleringen inte skall behöva förlängas när den nuvarande tillämpningstiden löper ut vid nästa halvårsskifte. Valutaregleringens slopande aktualiserar frågan om Sveriges valutapolitiska regim. Här gläder det mig att vi moderater nu för första gången fått sällskap av folkpartiet i vårt krav på en anknytning av kronan till det europeiska monetära systemet EMS. En sådan skulle ge en fastare förankring än den nuvarande valutakorgen, som ju starkt påverkas av dollarns svängningar. Genom en EMS-anknytning skulle Sverige ytterligare markera att inflationsmål och växelkursstabilitet tas på allvar. Vii Sverige skulle också kunna få del av det stöd som centralbankerna i EMS-länderna ger varandras valutor, om behov uppkommer. Som isolerad åtgärd löser inte en EMS-anknytning problemen i den svenska ekonomin. Men om den ekonomiska politiken i övrigt ges rätt inriktning, kan ett sådant steg ge ett värdefullt bidrag till stabiliseringspolitiken. Och Sverige har ju faktiskt angett som mål att man skall delta i det västeuropeiska integrationsarbetet så långt det är möjligt utan att Sveriges traditionella utrikesoch försvarspolitik störs. Monetärt samarbete har ingenting med neutralitetspolitik att göra. EMS är inte ens en del av EG-systemet, eftersom samarbetet vilar på ett avtal mellan centralbanker. Finansutskottets majoritet har helt enkelt fel när den hävdar att man måste vara medlem av EG för att delta i EMS. Men jag noterar samtidigt att majoriteten bedömer någon form av anknytning som möjlig, även om en sådan — som det heter — saknar aktualitet. Jag uppfattar detta som en mjuk formulering av det slag som för några år sedan förebådade valutaregleringens avskaffande. Herr talman! Bortsett från kreditoch valutapolitiken har de konkreta exemplen på avreglering varit få. Nu utlovas förslag i kompletteringspropositionen om den offentliga sektorns förnyelse. En försmak av vad man tänkt sig har vi fått i den så omdiskuterade SAMAK-rapporten, godkänd av finansministern. Jag skall börja med ett belysande citat: ”Ett mer långtgående sätt att öka konsumenternas valfrihet är naturligtvis att ersätta skattefinansierad produktion — vare sig den sker i offentlig eller privat regi — med transfereringar. Om konsumenterna, i stället för att hänvisas till en viss bestämd service, får en viss summa pengar för vilka de får köpa de tjänster de vill, ökar deras valfrihet. Detta kan dessutom antas pressa kostnaderna, samtidigt som de totala utgifter som läggs ner på tjänsten i fråga minskar.” Utmärkt! Om denna tanke fick genomsyra regeringens politik skulle vi stå inför ett rejält systemskifte, något som vi moderater smädats för i de två Prot. 1988/89:76 senaste valrörelserna. Det skulle leda till inte bara den större valfrihet som 8 mars 1989 rapporten talar för utan också en bättre kvalitet i tjänsteutbudet samt större möjligheter och bättre villkor för de offentligt anställda. Rapporten går t.o.m. så långt att barnomsorgen undantas från den offentliga sektorns hårda kärna som enligt finansplanen bör undgå effektivisering genom anbudsförfarande och konkurrens med enskilda alternativ. Mellan raderna innebär SAMAK-rapporten inget mindre än en svidande vidräkning med den hittills förda socialdemokratiska välfärdspolitiken. Frågan är bara om det kommer ut något konkret av det hela. SAMAK författarna tvingades till reträtt efter ingripande av LO-chefen Stig Malm. Fundamentalisterna i ”rörelsen” bådades upp till försvar för det bestående. Under tiden tilltar problemen i den offentliga sektorn. De anställda vantrivs och flyr till andra verksamheter, medan patienterna blir kvar i växande vårdköer. Föräldrar får själva passa sina barn när daghemmen stänger. Många äldre blir kvar på sjukhus, när de hellre vill ha en plats på ett av de ålderdomshem som socialdemokraterna lagt ned. På gator och torg tilltar ungdomsvåldet, och i våra skärgårdar fortsätter ubåtskränkningarna. Hjälper det då att kanslihushögern har uppmärksammat och förklarat sig beredd att göra något åt den socialdemokratiska modellens sönderfall? Och hur blir det med skattepolitiken? Orsaken till frågan är inte i första hand den anmärkningsvärda avsaknaden i finansplanen av förslag beträffande inkomstskatterna för nästa år. Orsaken är inte heller den än mer anmärkningsvärda skärpning av skattetrycket som ligger i den nya vinstskatten och i reformerade reavinstregler. Nej, allra mest oroväckande är den pågående debatten inom det socialdemokratiska partiet. I LO-tidningen går t.o.m. insiktsfulla ekonomer till storms mot planerna på en skattereform och anklagar partiet för att överge utjämningspolitiken. Och LO:s Per-Olof Edin varnar för tro på sänkt skatt. Den högste skatteutredaren själv, Erik Åsbrink, har sagt att de dynamiska effekter som kan uppstå inte skall användas för skattesänkningar utan för att finansiera reformer. Fortsatt rekordhögt och kanske rent av stigande skattetryck riskerar således att bli resultatet av de storstilade planerna, när kanslihushögern möter motstånd hos fundamentalisterna. Följden blir att Sverige fortsätter att halka efter andra ledande industriländer. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD spår att Sverige nästa år hamnar på den absoluta bottenplatsen i den internationella tillväxtligan, och det är ett direkt resultat av den socialdemokratiska oförmågan att göra något åt skatteeländet och andra utbudshinder. Ytterligare ett exempel på vad fundamentalisterna kan åstadkomma är skrotandet av utgiftsramen. Här hade alltså regeringen faktiskt i finansplanen lagt fram ett konkret förslag som gick i rätt riktning. Ännu bättre blev det när socialdemokraterna i finansutskottet väckte en motion, där de i överensstämmelse med synpunkter som anförts från borgerligt håll föreslog att ramen skulle omfatta annat än lönehöjningar och att budgetsystemet skulle decentraliseras. Därefter var det lätt för oss moderater att i utskottet tillstyrka finansplanens utgiftsram på 5 960, som till yttermera visso stämmer med den norm för den statliga utgiftspolitiken som vi anser bör gälla på ? längre sikt. Det krav som uppställdes i den socialdemokratiska motionen, att utgiftsramen måste stödjas av en bred parlamentarisk majoritet, kunde därmed anses vara tillgodosett. Vad kan man mer begära än uppslutning från riksdagens två största partier, som dessutom hör hemma på var sin sida om blockgränsen? Till vår stora förvåning klargjorde emellertid socialdemokraterna i finansutskottet att detta inte var rätt majoritet. Förklaringen framstår milt sagt som krystad. Samma majoritet duger sedan flera år tillbaka för den fördelningspolitiskt känsliga åtgärden att trappa ned mjölksubventionerna. Den verkliga orsaken torde i stället ha varit motståndet från de statsanställdas fackliga organisationer. Den socialdemokratiska reträtten betyder att regeringens budgetförslag blir ännu mer preliminärt och ofullständigt. Utgiftssidan kommer nu att bestämmas av löneförhandlarna. Och de statsanställda har sannerligen inte hamnat i något bättre läge. Med en utgiftsram kunde de tänkas få större löneökningar än 5 26, om andra kostnader hos myndigheterna kunde nedbringas genom effektivisering och omprioriteringar. Men nu tvingas statens arbetsgivarverk desto hårdare stå fast vid att normen på 5 90 skall gälla, om inte avtalet skall spräcka budgeten. Får jag fråga finansutskottets ordförande Anna-Greta Leijon: Varför övergav ni 5-procentsramen, när vi moderater yrkat bifall både till finansplanen i denna del och till den socialdemokratiska motion som Anna-Greta Leijon själv skrivit under? Herr talman! Jag tvekar inte att säga att det moderata budgetalternativet är mera fullständigt och genomarbetat än regeringens. Det vilar på en klar målsättning beträffande utgiftspolitiken, något som regeringen skall återkomma till först i kompletteringspropositionen. Det innehåller konkreta förslag inför 1990 på det skattepolitiska området. Där redovisas åtgärder på det kommunalekonomiska området inför 1990. Sammantaget innebär det moderata budgetalternativet en viss finanspolitisk förstärkning jämfört med regeringens förslag, vilket är befogat med hänsyn till det väntade efterfrågetrycket i ekonomin och vår strävan att undvika höjningar av socialförsäkringsavgifter i framtiden. Vi har också för första gången beräknat vad vår uppläggning av den ekonomiska politiken skulle betyda för försörjningsbalansen. Tillväxten blir betydligt bättre och kapitalbildningen större. Inflationen dämpas och sparandet förbättras. Däremot blir det en mindre ökning av bytesunderskottet, vilken dock jämfört med regeringens prognos i själva verket döljer en förbättring, eftersom den mer än väl motsvaras av en uppgång i näringslivets investeringar, som i sin tur gör det möjligt att snabbare återvinna balans i våra utrikes betalningar. En ekonomisk politik med moderata förtecken skulle föra Sverige mer i linje med den internationella utvecklingen. I det längre perspektivet medför den förhöjda aktivitetsnivån att produktionskapaciteten förstärks, flaskhalsproblemen på arbetsmarknaden reduceras, inflationstakten avtar och räntenivån sänks, vilket allt hjälper till att förbättra bytesbalansen. Vårt alternativ leder således inte bara till en bättre ekonomisk utveckling redan under 1990. Det innebär dessutom att grunden läggs för fortsatta framsteg fram mot år 2000. Skattesänkningar och avregleringar ger positiva verkningar även under kommande år, då också nya steg kommer att tas utefter den inslagna vägen. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer i finansutskottets betänkande nr 20 som de moderata ledamöterna står bakom.

Herr talman! Det viktigaste skälet till den senaste tidens ekonomiska debatt är den omsvängning som gjorts inom delar av socialdemokratin. Utbudsekonomi, sänkta marginalskatter, avreglering och konkurrens är ord som förekommer flitigt framför allt i artiklar av finansministern och hans adepter. Ett och annat av dem förekommer också i dagens betänkande från finansutskottet. Många har tolkat denna ordens omsvängning så att finansministern har övergått till folkpartiets ekonomiska politik. I någon mån har de rätt. Skälet är enkelt — han har tvingats därtill av verkligheten. Verkligheten, herr talman, har i allt tydligare fakta visat att den gamla socialdemokratiska politiken inte fungerar. Den förmår inte lösa de problem som möter oss i vardagen. Den gamla socialdemokratiska politiken — med skattehöjningar, offentliga monopol och kollektivt ägande som främsta vapen — har inte kunnat få bukt med inflationen, snarare bidragit till att öka prishöjningarna. Priserna fortsätter att stiga snabbare i Sverige än i andra länder. Jämfört med genomsnittet för OECD-länderna handlar det om drygt 2 procentenheters snabbare prisökningar varje år här hemma. För närvarande stiger priserna med en årstakt av ungefär 6,7 90, alldeles på tok för mycket! Den gamla socialdemokratiska politiken har inte heller lyckats få någon ordning på våra utlandsaffärer. I valrörelsen hette det att Sverige numera är ett land som betalar för sig. Det är inte sant. Vi har underskott i utlandsbetalningarna, och underskottet är dessutom enligt regeringens egna prognoser i växande. Sverige är fortfarande ett land som lånar i utlandet, och lånar alltmer. Den gamla socialdemokratiska politiken har misslyckats med att stimulera sparandet. Hushållens sparande har sjunkit katastrofalt och faktiskt blivit negativt. Många hushåll har hamnat i en hopplös skuldsituation. Den gamla socialdemokratiska politiken har t.o.m. misslyckats med det som sagts vara dess kärna, den generella välfärdspolitiken. Sjukvård, barnomsorg, omsorgen om de äldre, handikappolitiken lider av stora brister. Sjuka människor tvingas köa i månader för en ganska enkel behandling som kanske tar bara några timmar att utföra. Föräldrar och barn tvingas köa för en plats inom barnomsorgen. Även om de fått en plats är inte allt gott och väl, för rätt som det är stängs dagiset därför att personalen har slutat. Gamla människor som har rätt till en värdig ålderdom kan inte ens få ett eget rum inom långvården. Åldersdementa kan inte få sådant gruppboende som bevisligen är bäst för dem själva och deras anhöriga, därför att det inte finns tillräckligt med platser. Föräldrar med barn med handikapp för en hopplös kamp mot myndigheterna för att klara sin ekonomi, därför att regeringen vägrar att höja deras vårdbidrag. Den gamla socialdemokratiska politiken har också misslyckats med statens finanser. Regeringen brukar berömma sig av att ha lyckats bryta trenden mot stigande skatteoch avgiftsbehov genom att minska de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten. Men den minskning som har skett går inte att trendframskriva, snarare tvärtom. En viktig orsak till den sjunkande utgiftsandelen är bättre konjunkturer och mindre industrisubventioner. Bokföringsmässiga operationer svarar för en annan stor del, och varje sådan kan göras bara en gång. Andra orsaker är eftersläpningen av de offentliganställdas löner och eftersatta investeringar och underhåll, och inte heller det går det att bygga vidare på. Den gamla socialdemokratiska politiken har inte ens med sex års oavbruten internationell högkonjunktur lyckats få upp produktivitetsökningen i Sverige över blygsamma 0,5-1 26. Trots regeringens mekaniska självberöm visar verkligheten att produktivitetsökningen i Sverige är lägre än i omvärlden. Den totala tillväxten är heller inget att skryta med — den har nästan varje år under 1980-talet varit 1 procentenhet lägre än genomsnittet för OECD. Av finansministerns miner förstår jag att han tycker att detta är ett fasligt gnäll. Men allt är naturligtvis inte dåligt. Alla har inte fått det sämre. Tvärtom har många fått det bättre. Men bristerna måste påtalas. Det är särskilt angeläget att ett oppositionsparti gör detta, eftersom regeringen själv väljer att blunda. Mitt syfte är att stärka finansministern i hans interna kamp för en omläggning av den ekonomiska politiken — annars blir det ytterligare förlorade år utan förbättringar, innan en ny majoritet i riksdagen kan slå an andra tongångar. Jag började med att säga att de nya tongångarna från delar av socialdemokratin i någon mån liknar vad vi i folkpartiet länge hävdat och krävt. Viktiga skillnader finns emellertid. Det framgår inte minst av att folkpartiet har 17 reservationer till finansutskottets betänkande nr 20. Flera av dessa är ideologiskt laddade och visar att det i varje fall hittills inte finns särskilt konkreta spår av omsvängningen i de socialdemokratiska förslagen. Socialdemokraterna vill inte göra ett uttalande med nej till fler kollektiva fonder, vilket vi i folkpartiet kräver tillsammans med de andra borgerliga partierna. Vårt krav avfärdas med att det skulle vara att strypa den fria debatten. Vad är det för nonsens? Enskilda debattörer från LO och andra får gärna kräva fler kollektiva fonder för att lösa än det ena, än det andra problemet. Folkpartiet vill att riksdagen säger nej till sådana socialistiska påfund. Men det vill inte socialdemokraterna i finansutskottet. De vill tydligen hålla öppet för nya kollektiva fonder. En parallell: Riksdagen har sagt nej till fortsatt älvutbyggnad. Detta hindrar minsann inte LO från att kräva att skövlingarna fortsätter! Konkurrens är bra, sägs det på flera ställen i dagens betänkande. Det är utmärkt. Särskilt uppskattar jag att socialdemokraterna nu har insett att prishöjningarna är störst i de reglerade sektorerna i ekonomin, dvs. där det finns minst konkurrens. Där tänker de sig en viss avreglering, i alla fall så småningom. Det är bra. Men då blir det minst sagt egendomligt att slå vakt om de offentliga monopolen inom produktionen av så viktiga ting som sociala tjänster. De verksamheter som lämnar, som det står i finansplanen, ”relativt sett mindre bidrag till rättvisa och trygga levnadsvillkor för medborgarna kan produceras av entreprenörer men enbart under förutsättning att detta blir billigare utan att kvaliteten blir lidande”. Det står faktiskt ordagrant så i finansplanen. En så konstig formulering kan jag inte åstadkomma själv. Till råga på allt har socialdemokraterna i utskottet verkligen fäst sig vid formuleringen, för den upprepas i betänkandet. Vad betyder nu detta? Jo, för vissa s.k. oviktiga verksamheter kan man anlita entreprenörer, om kvaliteten är lika och kostnaden lägre. Men för viktiga verksamheter skall man tydligen hålla fast vid de offentliga producenterna, även om andra erbjuder samma kvalitet till lägre kostnad. Jag tycker det bör vara allra mest angeläget att få samma kvalitet till lägre kostnad inom viktiga områden. Då kan man nämligen få råd att göra mer. Men här får sakligheten stryka på foten för de gamla dogmerna. Det skulle vara intressant att få höra Anna-Greta Leijon försöka förklara varför dessa förnämliga förändringar med konkurrens och entreprenader bara skall få förekomma inom det som kallas mindre viktiga områden. Herr talman! Det är stora skiljelinjer mellan folkpartiets ekonomiska politik och regeringens, som jag just har redovisat. Men den största återstår ändå. Den budgetpolitik som Kjell-Olof Feldt och Anna-Greta Leijon bedriver är en orättvis politik. Här kan man sannerligen tala om ljusår mellan folkpartiet och socialdemokratin. Den socialdemokratiska politiken brukar påstås bygga på solidaritet. Solidariteten — i socialdemokratisk tappning — sägs kräva att socialförsäkringssystemen är utformade exakt i detalj så som för närvarande är fallet. Varje förslag till förändring påstås vara osolidariskt, ett angrepp på välfärdspolitiken. Men, herr talman, är det verkligen solidaritet att göra som socialdemokraterna gör? Är det verkligen solidaritet att från första timmen och till sista kronan förfäkta nuvarande principer inom t.ex. sjukförsäkringen, när man inte anser sig ha råd att ge sjukvård till dem som behöver det? Är det verkligen solidaritet att vägra ge pensionstillskott till dem som i dag bara har folkpension? Är det verkligen solidaritet att säga nej till viktiga miljöinsatser? Är det verkligen solidaritet att slå vakt om varje krona i socialförsäkringssystemen, när samtidigt barn med handikapp blir utan tillräckligt stöd och när åldersdementa tvingas irra runt i fel bostad till men för sig själva, andra patienter och anhöriga? Är det verkligen solidaritet när gamla får vänta på en enkel ögonoperation? Jag tycker inte det. Jag tycker att solidariteten kräver att gamla människor, som inte vill dela rum med någon okänd, skall slippa göra det. Jag tycker att solidariteten kräver att de dementa kan få ett boende som ger dem en värdig tillvaro. Jag tycker att solidariteten kräver bättre hjälp för de handikappade. När folkpartiet förde fram kravet på en höjning av vårdbidraget till familjer med barn med handikapp, sade socialdemokraterna att det var en småsak; den behöver vi inte tvista om. I regeringsförklaringen i höstas stod några vänliga ord om insatser för handikappade barn. Men sedan blev det inget mer. Varför inte det? Varför är ni socialdemokrater så envisa motståndare till att Det är denna uppfattning om vad verklig solidaritet är som är grunden för folkpartiets budgetförslag. Socialdemokraterna avfärdar det utan egentlig diskussion. Nu måste emellertid Anna-Greta Leijon förklara sig. Varför är ni socialdemokrater så envisa motståndare till förbättringar för svaga och glömda människor? Herr talman! Ett av de mera väsentliga inslagen i den ekonomiska politiken gäller skatterna. Om detta står inte särskilt mycket vare sig i propositionen eller i betänkandet. Om det totala skattetrycket står t.ex. bara att detta skall ”hållas nere”. Det låter som om det redan vore lågt, vilket sannerligen inte stämmer med verkligheten. Men formuleringen vittnar ändå om en viss förståelse för att det inte får tillåtas öka. Det skulle vara bra om detta motsvarades av några konkreta förslag, men de enda som hittills finns är sådana som innebär just ökade skatter. En rejäl ny vinstskatt på ungefär 3,5 miljarder kronor och en nyinförd asymmetri i reavinstskatten på aktier är konkreta skattehöjningsförslag som folkpartiet säger nej till. Enligt min uppfattning är en rejäl skattereform den mest nödvändiga förändring av den ekonomiska politiken som måste göras. I denna fråga har, som alla vet, socialdemokraterna efter valet tagit flera steg framåt i den riktning som vi i folkpartiet länge krävt. Om socialdemokraterna nu inte svänger tillbaka igen finns kanske en skattereform inom räckhåll. Det skulle vara utomordentligt angeläget för att nå en positiv utveckling för enskilda hushåll och företag i Sverige. Få frågor är så infekterade som den svenska skattedebatten. Många har önskemål om än den ena, än den andra förändringen. Nästan alla kan emellertid vara överens om att dagens inkomstbeskattning med extremt höga marginalskatter och dagens kapitalbeskattning med asymmetrier och olikformiga regler är av ondo. Även jag anser att systemet är ruttet och har perversa effekter. Det är därför som vi i folkpartiet vill göra rent hus med dagens s.k. system och införa något bättre. Detta som vi vill ha bygger på några enkla grundprinciper. En sådan är en rejäl sänkning av marginalskatten, dvs. lägre skatt på löneökningar. De flesta bör inte betala mer än kommunalskatt, dvs. deras marginalskatt blir ungefär 30 90. Ingen skall ha mer än 50 96 i marginalskatt. Det betyder att alla alltid får behålla åtminstone hälften av en inkomstökning eller extrainkomst. Den här sänkningen av marginalskatten måste bli bestående i motsats till vad som hänt efter 1982 års skattebeslut. Därför krävs ett automatiskt inflationsskydd så att inte inflationen smyghöjer skatten igen. Kapitalskatten måste göras mer enhetlig. Därför har vi i folkpartiet sedan några år tillbaka föreslagit ett nytt inkomstslag för kapital med en enhetlig skattesats. Den skattesatsen bör vara lika med den marginalskatt som de flesta har för arbetsinkomster. Denna tanke går numera under benämningen separatmetoden och tycks ha vunnit brett stöd. Det ser vi som en stor framgång. Det svåra i en skattereform är emellertid inte att sänka skattesatserna, utan det är att fylla igen de hål sänkningen skapar i statskassan. Antingen får man ta bort utgifter eller också får man skaffa nya inkomster. Våra förslag innehåller en del utgiftsminskningar, men merparten av finansieringen kan bara ske med hjälp av nya inkomster. Jag vill betona att denna finansiering inte får ske så att skatterna totalt sett höjs. När man beräknar vilka hål som uppkommer i statskassan måste man därför vara realistisk — man måste ta hänsyn till att de nya lägre skattesatserna påverkar hur människor och företag beter sig. Lägre skatt på extrainkomster gör att det lönar sig bättre att arbeta. Övertidsersättning kan t.ex. tas ut i pengar i stället för kompensationsledighet, och då har antalet arbetade timmar ökat. Då får staten också in mer pengar i skatt. Den som jobbar extra en helg får kanske 1 000 kr. i övertidsersättning. Med dagens skatter skulle 610 kr. gå bort i höjd skatt för många människor. Många tycker att de 390 kr. som blir kvar är för litet och tar i stället kompensationsledigt några dagar. De 610 kronorna kommer alltså inte in i skatt. Men om marginalskatten sänks till de 30 96 som nu är aktuella, blir det 700 kr. kvar av tusenlappen i stället för futtiga 390 kr., och då lönar det sig. Då tar man ut inkomsten i pengar i stället för i kompledighet, och de 300 kronorna kommer faktiskt in i skatt. Genom den sänkta marginalskatten ökar alltså skatteinkomsterna med 300 kr. Om många reagerar så, blir det ganska stora summor. Det hål i statskassan som jag nyss nämnde blir med andra ord inte så stort som en rent mekanisk beräkning tycks visa. Det är om detta som resonemanget om de s.k. dynamiska effekterna handlar. Ingen vet exakt hur stora dessa dynamiska effekter blir. Men alla vet att de inte är noll. Den som bygger finansieringen av en skattereform på att de dynamiska effekterna är noll, skapar medvetet en överfinansiering, dvs. fler kronor tas in i nya skatter än de kronor med vilka skatten sänks. Detta vill vi i folkpartiet inte vara med om. Erfarenheten säger oss att pengar som en gång kommit in till staten inte kommer tillbaka. Därför måste vi se till att extrapengarna inte kommer in. Däremot är vi självfallet beredda att finansiera det hål som faktiskt uppstår istatskassan. Även om socialdemokraterna har glömt bort allt som ni själva sade under valrörelsen, kanske ni kommer ihåg att folkpartiet var det enda parti som tyckte att det var viktigt att finansiera en skattereform. De som då valde att smita från notan var socialdemokraterna. Utöver att reformera skattesystemet så som jag just har beskrivit är det angeläget att sänka det totala skattetrycket. Det bästa vore att göra båda sakerna samtidigt. Men om det inte skulle gå, får det bästa inte bli det godas fiende. Det vore ett enormt misslyckande för det politiska systemet i Sverige, om vi efter de öppningar som nu tycks finnas hos både de icke-socialistiska partierna och socialdemokraterna inte skulle förmå samla oss till ett beslut om en skattereform. Till sist vill jag, precis som Lars Tobisson, uppmana finansministern att tala om för riksdagen vad han uppenbarligen redan har sagt till LO och några andra om skatterna för nästa år. Det tycks vara en rent korporativistisk inkomstpolitik han ägnar sig åt. Tänker regeringen verkligen sätta sig vid förhandlingsbordet med arbetsmarknadens parter och försöka göra upp om inkomstskatten för 1990? Sådan korporativism säger vi i folkpartiet nej till. Det är riksdagen som skall bestämma skatterna. Regeringen bör presentera ett förslag till skatteskala för 1990 här i riksdagen. Då vet parterna vilka förutsättningar som gäller. En sådan skatteskala bör, som vi har beskrivit i våra motioner, innehålla sänkt marginalskatt och inflationsskydd som ett steg på vägen mot en stor skattereform. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till alla reservationer som folkpartiet undertecknat.

Herr talman! Årets finansplan andas, tycker jag, en hel del insikt om flera problem i svensk ekonomi, och det är bra. Tyvärr är inte regeringens budget särskilt rikhaltig när det gäller att presentera offensiva lösningar på dessa problem. Finansutskottets betänkande nr 20 visar framför allt att vi de facto har en minoritetsregering efter 1988 års val. Socialdemokraternas förslag på flera områden avstyrks i utskottet, och vi kommer här i riksdagen under våren att uppleva en rad nederlag för den socialdemokratiska regeringspolitiken. Den internationella högkonjunkturen håller ännu i sig. Den svenska konjunkturen är fortfarande att betrakta som överhettad. Frågan är hur länge rådande konjunktur varar och vilken beredskap vi har för den konjunkturavmattning som kommer förr eller senare. En flyktig blick ger härvidlag intryck av en stark svensk ekonomi. En statsbudget i balans och hög privat konsumtion förmedlar denna bild. Svensk ekonomi har emellertid en lång rad problem. Det gäller en i förhållande till våra konkurrentländer alltför hög inflation, den alltmer försämrade externa balansen, den låga produktivitetsutvecklingen, en svag utveckling av tillväxten med en inriktning som ökar kostnaderna för miljöförstöringen. Regeringen har, trots de internationellt sett goda förutsättningarna, hittills misslyckats med att lösa de flesta av de grundläggande problemen. Detta riskerar att ge en svårare situation bl.a. för sysselsättning och regional balans när konjunkturen vänder än vad som annars skulle ha varit fallet. Den snabba utvecklingen av löner och priser är kanske trots allt det allvarligaste problemet för närvarande. Inflationen i Sverige har alltsedan 1982 legat betydligt över OECD-genomsnittet, och 1988 var därvidlag inget undantag. Den svenska inflationen blev 6,3 96, vilket var drygt 2,5 90 mer än genomsnittet i OECD. Mot viktiga konkurrentländer som Japan och Västtyskland blev differensen ännu större. Hur bemästrar vi då denna utveckling? Naturligtvis är en dämpad lönekostnadsutvecking ett viktigt inslag. Som en fingervisning om att vi haft rätt ser centern i det sammanhanget att vikten av låglönesatsningar och fördelningspolitiska komplement till marginalskattesänkningar såsom skatterabatt nu diskuteras också i avtalsrörelsen. Centern har hela tiden hävdat att samtliga skattebetalare måste få del av successiva skattesänkningar för att man skall undvika omfattande kompensationskrav. Regeringen tycks nu äntligen ha fått upp ögonen för skattesänkningarnas roll också i avtalsförhandlingarna. Men frågan är — och jag instämmer i Lars Tobissons och Anne Wibbles krav på besked i detta avseende: Tänker ni lägga fram förslaget om 1990 års skatter på ett sådant sätt att förutsättningarna för låga avtal gynnas — eller missgynnas? Det är viktigt att riksdagen får besked på den punkten. Vill ni gynna låga avtal, bör ni ansluta er till det förslag som centern har lagt fram, nämligen om en skatterabatt som är lika för alla. En förbättrad kommunal skatteutjämning är också mycket viktig. Marginalskattesänkningarna för 1989 i kombination med förändringar i det kommunala skatteuttaget innebär att när utebliven statsskattesänkning och höjd kommunalskatt samvarierar, skjuts kompensationskraven i lönerörelsen i höjden. Centern föreslår av denna anledning ökade resurser till den kommunala skatteutjämningen under nästa budgetår. En kraftigt bidragande orsak till inflationsutvecklingen är den överhettning som i dag råder på bostadsoch arbetsmarknaden i vissa koncentrationsområden. Överhettningen i dessa områden driver på kostnadsökningar och löneglidning. En politik för regional balans skulle kunna råda bot på detta. Centerns förslag om investeringsavgifter kan innebära ett viktigt styrinstrument för att åstadkomma en sådan utveckling. Man måste samtidigt komma ihåg att det inom vissa områden i landet inte råder samma expansiva utveckling som i vissa av de mest expansiva regionerna. Sänkt skatt på basmat är en naturlig del av en kommande skattereform. En sådan sänkning ger de facto — det har undersökningar visat — en fördelningspolitisk effekt och bidrar också till att hålla tillbaka kompensationskrav och inflationsutveckling. Skatteutredningarna går under våren in i sitt avslutande skede. Centern har vid otaliga tillfällen uttalat att vi har stött tanken på en genomgripande skattereform med kraftigt sänkta marginalskatter. Trots detta försöker man från olika håll misstänkliggöra centern för bristande reformvilja. Centern ställer, som alla partier, krav i utredningsarbetet. Ett av dessa är en fördelningspolitisk inriktning så att höginkomsttagarna betalar sina egna marginalskattesänkningar och inte överlåter det på lågoch medelinkomsttagarna — en princip som för övrigt också socialdemokraterna har hävdat, åtminstone förr. Vad som gäller numera i skattepolitiken för socialdemokraterna framstår inte som helt klart. Är en lösning med marginalskattesänkning kombinerat med en fördelningspolitiskt ansvarsfull finansiering en alltför avancerad tankemodell för dem som numera dväljs på politikens högra ytterflank? Centern stöder en successiv avveckling av de återstående delarna av valutaregleringen. Det är en sak som vi gemensamt med de andra ickesocialistiska partierna har hävdat här i riksdagen under en rad år. Det är viktigt att följa upp den effekt som valutaregleringen får på en rad områden, och det är också naturligt att vi kämpar för att hävda att svensk industri fortfarande skall vara lokaliserad till Sverige. Det gör att vi med intresse måste följa utvecklingen av valutaregleringen. Det är också viktigt att lönekostnadsökningarna inom den offentliga sektorn i likhet med lönerna på den privata marknaden hålls på en samhällsekonomiskt rimlig nivå. Det förslag till utgiftsram för lönekostnadsökningar inom den statliga sektorn som regeringen har använt sig av har dess värre inte varit någon bra metod, av en rad skäl som centern har redovisat i flera debatter. Vi har också i vårt budgetalternativ i fjol och i en reservation i finansutskottet redovisat detta. Centern var 1988 det enda parti på den icke-socialistiska sidan som kritiserade regeringens utgiftsram. Vi har stått fast vid vår kritik av följande skäl: Ramen måste avse det totala anslaget till en myndighet. Decentraliserade förhandlingar måste föras. Strikta regler för verksamhetens miniminivå måste fastställas. Statens personalrekrytering måste garanteras. Den av regeringen föreslagna, sedermera tillbakadragna, cash limitmetoden fungerar inte på detta sätt. Centern anser att regeringen bör inleda ett utvecklingsarbete för att ett system med utgiftsramar skall fungera så som vi har angett i vår partimotion. Finansutskottets majoritet borde här i dag ha redovisat resultatet av innehållet i den motion som den socialdemokratiska riksdagsgruppen har väckt. Vi borde ha fått en klar bild av hur förslaget drabbar eller gynnar olika myndigheter. Eftersom anslaget till skolan enbart avser lönekostnader bör detta förhållande granskas särskilt. Det bör också tilläggas att kommunerna inte får 100 76 kompensation för lärarlöner, utan 80-82 26. Det gör det extra angeläget att granska just lönekostnaderna för skolan. Det kan också konstateras att det i den motion som Anna-Greta Leijon m.fl. har väckt inte ordentligt klarläggs vad som egentligen är socialdemokraternas linje i dag. Trots ett flertal genomgångar i finansutskottet har vi inte fått klara besked om hur olika myndigheter kommer att påverkas. Det var för övrigt den motionen som den socialdemokratiska riksdagsgruppen väckte efter det att man konstaterat att den majoritet man befann sig i var av fel sort. Det fanns nämligen en majoritet, som Lars Tobisson påpekade, för finansministerns förslag, bestående av socialdemokrater och moderater. Det är också riktigt att konstatera att den majoriteten har existerat andra gånger, t.ex. när det har gällt att försämra för barnfamiljerna genom att minska mjölksubventionerna. Men det skall tydligen vara rätt sorts majoritet numera — det ger majoriteten en ny dimension. Det skall bli intressant att få ett klargörande av vilka åsikter finansministern numera har. Är det regeringens linje han företräder, eller är det den socialdemokratiska riksdagsgruppens linje? Jag hoppas att debatten här i dag skall ge ett besked på den punkten. Finanspolitiken i nuläget bör inte innefatta några mer omfattande köpkraftsindragningar från hushållen. Den privata konsumtionen har redan dämpats jämfört med den situation som rådde hösten 1988. En stram finanspolitik är däremot nödvändig och bör åstadkommas framför allt genom stimulanser för hushållssparandet. Detta skulle också inverka positivt på bytesbalansen. I finansutskottets betänkande sägs, apropå detta att spardelegationen nu skall göra en kartläggning av hushållssparandet, att delegationen nog får använda förstoringsglas, då de förhoppningar som finansministern i fjol hade om en förbättrad sparkvot ännu inte har infriats. Herr talman! Man brukar traditionellt säga att målen för den ekonomiska politiken skall vara full sysselsättning, prisstabilitet, jämn fördelning, hög ekonomisk tillväxt och balans i utrikesaffärerna. Centern har genom åren arbetat för att också målen om god miljö och regional balans skall ta plats vid sidan av de andra målen. Regeringen accepterar inte dessa mål — de nämns inte bland de ekonomisk-politiska målen i finansplanen. I stället hävdar regeringen att en god ekonomisk utveckling och en god miljö förutsätter varandra och att sådana hänsyn tas redan nu. Det är en vanlig reservation som vissa partier gör, när de med en läpparnas bekännelse talar om god miljö och villkorar denna till ekonomisk tillväxt men inte vill ta upp tillväxtens innehåll till debatt. Det räcker inte, som socialdemokraterna länge har gjort, att tala om miljöpolitik — det måste också föras en politik med ekologisk balans. Ett miljöpolitiskt mål är då en viktig del i en sådan ny politik. Centern har, tillsammans med folkpartiet för första gången, fogat en reservation rörande miljömålet till utskottets betänkande. Miljöpartiet ställer sig däremot inte, vilket är något förvånande, bakom det krav om god miljö som vi har som mål för den ekonomiska politiken. Jag vill gärna nämna att det är med ganska stor förvåning som jag läser miljöpartiets reservation. Den verkar nämligen mest vara riktad mot centerns och folkpartiets reservation i stället för mot majoritetens skrivning. Miljöpartiet säger att vår reservation är en chimär. Det krävs nog en förklaring här i kammaren till hur det kan komma sig att miljöpartiet reserverar sig mot en reservation, där man vill göra mer för miljöfrågorna än majoriteten vill. Det är mycket märkligt att miljöpartiet avger en sådan reservation. Centerpartiet vill markera att en tillväxt med rätt innehåll är nödvändig om det sociala trygghetssystemet skall kunna bibehållas på nuvarande nivå utan att avgiftsuttaget för detta ökar. Centerpartiet har också såsom mål en regional balans. Regeringen har tidigare haft en bättre förståelse för det kravet, men tyvärr har man numera tagit bort det — det är väl ett led i den expansionistiska politik som regeringen för när det gäller storstadsregionerna. Vi menar att det måste föras en politik för regional balans, och det är särskilt viktigt i nuvarande konjunkturläge. Centern arbetar för en decentralisering av samhället. Därför vill vi satsa på en utveckling av näringslivet i alla delar av landet. Framför allt bör en satsning ske på småföretagandet. Det är också en framtidssatsning. Skattepolitiken måste läggas om så att den, tvärtemot dagens situation, gynnar småoch medelstora företag. Bl.a. bör uttaget av arbetsgivaravgifter sänkas för de mindre och medelstora företagen och höjas för de övriga. Centern gör i sin budget också en storsatsning på decentralisering av den högre utbildningen och regionalpolitiska insatser för glesbygden samt en satsning på infrastruktur. Vi vill också i detta sammanhang nämna vikten av att en kommande skattereform utformas så att risktagande och investeringsvilja uppmuntras. Tillgången på riskkapital måste säkerställas. Kraven på symmetri i skattesystemet får inte drivas så långt att viktiga samhällsinsatser inte kan uppmuntras. Svenskt näringsliv uppvisar en internationellt sett påfallande liten högteknologisektor. Därför har de icke-socialistiska partierna en reservation om att högteknologiindustrier bör stimuleras. EG-ländernas högteknologiandel är liten i jämförelse med Japans och USA:s, men Sveriges andel är ännu mindre. Detta är bl.a. en följd av att skattesystemet har missgynnat risktagande. Därför tycker vi att det är viktigt att regeringen nu utreder hur en utveckling av högteknologiindustrin kan stimuleras och återkommer till riksdagen med förslag om detta. För att få till stånd en utveckling av företagandet krävs också stabila spelregler. Det måste vara en rimlig skattebörda och en rimlig mängd byråkrati för företagen. Löntagarfonderna bör därför avskaffas, och vinstskatten borde aldrig ha införts. Beskattning som gynnar marknadsimperfektioner tjänar ingen på. Nyligen lade t.ex. företaget SOFE ned sin optionshandel, mycket på grund av den s.k. valpskatten. Jag kan knappast tro att samhället tjänar på den nedläggningen. Herr talman! För en tid sedan stod det en artikel i Svenska Dagbladet om den genomgripande skattereformen. Ovanför den fanns en artikel om en 20-årig flicka som arbetar som städerska. Hon hette Anneli, och hon tjänade 8 700 kr. i månaden. Hon hade arbetat sedan hon var 14 år. Hon är därmed en av de nära en halv miljon, eller rättare sagt 450 000 heltidsarbetande svenskar som tjänar under 9 000 kr. i månaden. Flickan Anneli, liksom de flesta i hennes inkomstläge, ligger på den s.k. marginalen, dvs. de är beroende av olika typer av bidrag, t.ex. bostadsbidrag. Man skulle kunna beteckna det som något av samhällets ”bakvatten” att en stor del av Sveriges befolkning har löner som ligger på en nivå, som debatten aldrig berör. På den inkomstnivån finns inga ”fringisar” och inga marginalskatteproblem. Dessa människor erbjuds inga emissionsandelar. Det finns en rad saker som dessa inkomsttagare aldrig känner sig delaktiga i. De drabbas i stället ganska hårt av relativt små förändringar, t.ex. av ökningen av indirekta skatter, mervärdeskatter eller förändringar i bidragssystemet. Jag tror att det därför vore värdefullt om man kunde få till stånd en ny låginkomstutredning, speciellt när det som nu diskuteras omfattande förändringar av skattesystemet och av den offentliga sektorn. Jag är faktiskt ganska besviken över det ointresse som socialdemokraterna numera visar för låginkomsttagarnas problem. De kanske är för få för regeringspartiet. Det var kanske inte någon tillfällighet då socialdemokraterna i en valannons hade en bild på en framgångsrik ung man i en sportbil. Det är kanske den typen av grupper man numera vill ägna sig åt. Konsumentverket visade i en undersökning i december månad att hushållens ekonomi generellt är den sämsta på tio år, och att inkomstklyftorna mellan hushållen ökat. 1979 var det ekonomiskt bästa året för hushållen under tioårsperioden. 1987 däremot kunde en arbetarfamilj med tre barn inte upprätthålla en skälig konsumtion utan att få 300 kr. minus i kassan varje månad. Samtidigt med att hushållens ekonomi alltså försämrats vet vi att en stor del av storföretagen gått mycket bra sedan 1982. I finansutskottets betänkande sägs apropå detta att det faktum att fördelningspolitiska spänningar uppstått varit ”oundvikligt” och en följd av regeringens krisbekämpande politik. Man understryker också att åtgärder vidtagits och nämner löntagarfonder, förnyelsefonder, engångsskatten på livförsäkringsbolagen osv. För det första handlar det alltså inte bara om spänningar, utan om ökade samhällsklyftor. För det andra har knappast några kvinnor i samma situation som Anneli i artikeln hjälpts av löntagarfonder eller liknande påfund. Jag skall inte nu ta upp den interna socialdemokratiska kritiken i dessa frågor. Jag hänvisar enbart till uppmärksammade artiklar av Rolf Alsing, av Villy Bergström och t.o.m. av utrikesminister Sten Andersson. Det sägs att centern angriper socialdemokratin från vänster numera. Kjell-Olof Feldt har också sagt det i flera debatter. Det är en synvilla. Vi står fast vid vår politik Prot. 1988/89:76 och för samma politik efter valet som vi gjorde före. Det är i stället så att 8 mars 1989 socialdemokraterna numera angriper centern från höger. Centerns budgetalternativ innebär en rejäl satsning på kommunerna för att de skall kunna hålla nere sina skatter. De 30-33 26 som kommunalskatten utgör verkar vara en skatt som man helst vill glömma och inte diskutera. För dem som har lägre inkomster är den skatten nog svårare att bortse från. Vi föreslår en ordentlig skattesänkning också vad avser statsskatten. Vi satsar i vårt budgetalternativ på vägbyggande och på utbyggnad av näringslivet. Vi satsar på ordentliga länsanslag, som stimulerar näringslivet i hela landet och inte bara i storstadsregionerna. Vi redovisar en klar finansiering för de budgetförsvagningar som vi gör i vårt budgetalternativ. Vi gör detta också med en miljöpolitisk prägel. Det är en konsekvent uppföljning av den energipolitik som vi står för och som vårt land borde föra. Det innebär att våra krav på miljöavgiftsområdet går stick i stäv med de planer som regeringen har nu, eftersom man t.ex. arbetar med att gå ifrån tidigare energipolitiska beslut. Jag tänker då på socialdemokraternas planer att införa moms på energi, vilket skulle innebära en fullständig kapitulation, att man lägger sig platt för de gamla idéer som linje 1, dvs. moderaterna, tidigare föreslog. Exakt den politik som linje 1, arbetsgivarna och Industriförbundet har fört tänker nu Kjell-Olof Feldt förverkliga. Jag har svårt att se att energiminister Birgitta Dahl kan sitta kvar med hedern i behåll om finansministern genomför moms på energi. Det vore en fullständigt ny politik i Sveriges riksdag att gå ifrån de energipolitiska mål som vi har haft tidigare. Från centerns sida fullföljer vi också i vårt budgetalternativ den linje som vi har haft på utbildningsområdet, och som visar att vi också här ser till att föra samma politik nu som före valet. Vi har en klar fördelningspolitisk linje i vårt budgetalternativ. Vi vill stödja de utsatta regionerna och vi inriktar oss på en rimlig fördelningspolitik. Vi ser också till att på område efter område fullfölja den politik som fördes före valet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centerns ledamöter i finansutskottet står bakom.